Herr talman! Jag väljer att tala om det i propositionen som anknyter till det jag jobbat med tidigare. Det gäller trafikfrågorna. I propositionen under avsnittet om riktlinjer för kretsloppsanpassad samhällsutveckling berörs drivmedelsfrågan och bilindustrins och trafikens roll i kretsloppet. Biobränslets möjligheter att ersätta nuvarande fordonsbränslen har prövats rent tekniskt. Nyd stöder idén att finna biobränslen som kan ersätta dagens bränslen, men vi anser att man bör bestämma sig för något eller några bränslen och satsa på att få i gång en storskalig produktion och distribution. Detta för att på sikt komma ifrån statliga bidrag så långt det är möjligt. Det gäller att få saker att hända på det här området. Vi får inte bara hålla på och prova. Att avskaffa den nya blyade bensinen fortast möjligt utan att det uppstår några nackdelar är ett önskemål som vi alla har. Det visar sig dock tekniskt och ekonomiskt svårt att nå det målet snabbt. Åtminstone om man tar hänsyn till att det alltjämt finns fordon som inte klarar oblyad bensin. Ny demokrati anser att det är fel att ta bort blyad bensin helt med mindre än att leverantörerna, dvs. oljebolagen, ikläder sig ett ansvar för att den nya produkten inte skapar följdfel. Konsumenten har inte något val, vilket kan medföra att man kör på oblyad bensin och efter ett tag får motorhaveri som följd. På en udda veteranbil kan ett motorhaveri kosta över 100 000 kronor att reparera. I värsta fall kanske det inte ens går. Låt oss inte genom förhastade åtgärder förstöra kulturskatter. Låt förnuftet vara med! Vi beklagar att den skrivning som vi hade en prelimäruppgörelse med Socialdemokraterna om, inte kom till stånd. Den hade satt ett större tryck på regeringen att beakta frågan. Socialdemokraterna anser förmodligen att det var vi som hoppade av från uppgörelsen, men sanningen är den att en hel mening i det förslag till skrivning som vi var överens om saknades i den slutliga skrivningen. Det vankelmod som Socialdemokraterna visat här torde ha uppstått när de kom på att en sådan skrivning skulle trampa deras kamrater på OK på tårna, eftersom OK redan har slopat blyad bensin vid sina mackar. Ytterligare en liten tanke om den oblyade bensinen med dess tillsatser för att ersätta blyet, är att man kanske inte har vunnit så mycket ur miljösynpunkt. Det kommer fram när man i framtiden analyserar vad dessa tillsatser ger. Vidare anser jag personligen, utan att ha det bekräftat, att det är mycket troligt att bilfabrikanterna har ökat bränsletillförseln för att uppnå tillräcklig kylning i motorn. Det ger mer koloxid. Det kan vara något att hålla i minnet när man tänker på att ta bort det ena och sätta till det andra. När det gäller bilindustrins och trafikens roll i kretsloppet anser vi att klara och långsiktiga direktiv är nödvändiga. Miljöklasser och differentierade försäljningsskatter för motorfordon bör användas med försiktighet. Vi har nyligen sett hur försäljningsskatten på tunga lastbilar skulle komma att sänka lastbilstillverkningen i Sverige samt slå ut försäljningsorganisationer och tillbehörstillverkare. Nu har regeringen ju som bekant uppskjutit införandet av skatten för att rädda sysselsättningen. Det var nog tur. Vi anser vidare att långsiktiga direktiv till bilindustrin är rätt väg för att få biltillverkarna att anpassa sig till kretsloppet. Resten av påtryckningarna sköter konkurrensen på marknaden. Vi ser hur japaner och tyskar använder kretsloppstänkandet i försäljningsreklamen. Det kommer på sikt troligen att innebära att fordonsfabrikanter måste annamma kretsloppstänkandet. Volvos ECC-bil är ett exempel på framåttänkande. Alla tror att den är färdig, men man har ca 6--7 år kvar för att utveckla batterier, vilka måste vara av en ny typ. Låt forskningen och industrin få en realistisk chans att hinna med i miljö och kretsloppsivern. Jag har några kommentarer till det som har sagts av tidigare talare. Lena Klevenås säger att kollektivtrafiken bör prioriteras. Man frågar sig då om detta är ett nytt steg som Socialdemokraterna tar för att nå sitt ideologiska mål när det gäller kollektivtrafiken eller om det är fråga om miljöomtanke. Jag har inte riktigt fått detta klart för mig. Det är konstigt att Socialdemokraterna under alla de år de styrde använde samhällets resurser till att bygga motorvägar, med rödljus i slutänden, rakt in mot stan. Jag frågar mig vad det finns för konsekvens i detta. Sedan talade Lena Klevenås om gasdrift. Gasdrift är en av de grejor man provat mest när det gäller att driva bilar. Det enda goda resultat som jag känner till är gasdrift av bussar. Men på bilsidan finns det problem med säkerhet och olönsamhet. Jan Jennehag säger att det behövs ett fast datum för att man skall bli av med blyad bensin, och han menar att marknaden klarar av problemet. De tillsatser som i dag är tillgängliga vet vi inte mycket om. Vi kanske går ur askan i elden om vi har för bråttom. Det är nog bättre att tänka efter före. Inga-Britt Johansson säger att hon tycker att vi i Ny demokrati har fått för stort inflytande i frågan om blyad bensin och att vi tycker att veteranbilar är viktigare än miljön. Inga-Britt Johansson och Socialdemokraterna visar här på det förakt man hyser för människans frihet och äganderätten.

Herr talman! Vi har inte något förakt för människor och äganderätten. Men var sak måste ha sin nivå. Att veteranbilarna skulle vara avgörande för om vi skall ha bly i bensinen eller inte i Sverige är att driva det hela för långt. Frågan är vem som hoppade av vad. När vi förde diskussioner och från början hade en majoritet för ett tillkännagivande till regeringen var ordet veteranbilar inte nämnt i den text som fanns. Ny demokrati bytte visserligen ledamot i utskottet vid detta tillfälle. Det kan vara skälet till att det blev ändringar. Ordet veteranbilar fanns inte nämnt i den gamla texten. Förutom OK har Shell infört helt blyfri bensin i hela södra Sverige. Det är alltså inte enbart ett bolag som har blyfri bensin, utan det är två. Jag antar att det betyder att de andra bolagen har liknande produkter som de kan sätta in när kraven kommer. Jag tror inte alls att det är några bekymmer. Ansvaret för att de produkter som man släpper ut på marknaden inte skadar vid exempelvis användning ligger redan nu enligt produktlagstiftningen hos dem som tillverkar produkterna. Det innebär att bensinbolagen redan i dag har ett ansvar för att de produkter som de släpper ut inte skadar de bilar och motorer som produkterna är avsedda att användas för.
Herr talman! Jag menar inte att man inte skall ta bort blyad bensin. Det viktiga är att det finns någon pump kvar för dessa udda fordon. Att jag nämner just veteranbilar beror på att det är en så typisk grupp så att ingen kan säga att det är fel. Nämner man något annat fordonsslag säger folk: Det finns andra bränslen som går att använda. Det gör det. Men det är allmänt känt att den nya soppan inte fungerar för veteranbilar. Man kan använda tillsatser. Det finns tillsatser att köpa i småförpackningar. Men vi vet inte om det blir bättre i miljön. Vi kanske t.o.m. får en sämre miljö. Vi i Ny demokrati menar att man skall ha en pump kvar så länge det behövs. Det är det viktiga. Jag nöjer mig med detta.
Herr talman! Max Montalvo gjorde sig lustig över att jag i mitt tidigare anförande sade att kollektivtrafiken bör prioriteras. Jag letade litet febrilt i betänkandet för att försöka hitta det som utskottet har varit enigt om. Jag hittar inte just den meningen. Men det kan inte råda något tvivel om att samtliga övriga partier utom Ny demokrati anser att kollektivtrafiken är något som vi måste utveckla. Denna debatt handlar om ett kretsloppsanpassat samhälle. Där spelar trafiken en mycket stor roll. Riksdagen har fattat beslut om att minska olika typer av utsläpp som påverkar klimatet. Dessa utsläpp härrör i stor utsträckning från trafiken. Detta är för allvarligt för att skoja om. Jag vänder mig mot att man nonchalerar problemet. Detta tyder enligt min mening på att åtminstone Max Montalvo, och kanske hela Ny demokrati, prioriterar hobbybilar och tror att kretslopp handlar om rätten för individen att fortsätta att släppa ut bly i miljön. Kretslopp handlar om de gifter -- och bly är ett av de allra allvarligaste -- som vi släpper ut och som naturen inte kan cirkulera och ta hand om. Vi måste skapa kretslopp åt dem. Blyutsläppen är ett mycket allvarligt miljöproblem. Det är ett mycket märkligt inlägg som Max Montalvo har gjort. Jag hoppas att övriga partier håller med mig om att kollektivtrafiken skall prioriteras. Vi kommer att bli tvungna att göra det för allas vårt bästa.
Herr talman! Jag gör mig inte lustig över någonting, Lena Klevenås. Jag konstaterar att ni har haft regeringsmakten i det här landet i många herrans år. Då har ni kanske haft tid att göra en hel del åt kollektivtrafiken. Men det är tydligen inte tillräckligt. Nu har ni kommit på att det är mycket viktigt att satsa på just kollektivtrafik. Ni använder er av miljöfrågan som ett slagträ. Jag tycker att det är mycket olustigt. Man skall se efter vad som är vettigt innan man gör på det sättet.
Herr talman! Det har varit mycket svårt att hävda miljöintressen i trafikpolitiken. Målen står i konflikt med varandra. Det är en konflikt som vi måste lösa om vi skall skapa det kretsloppsanpassade samhälle som vi är tvungna att ha om mänskligheten skall ha en framtid på jorden. Det är ett mål som man bör sätta högre än rätten att köra veteranbil.
Herr talman! Jag börjar nu förstå vad Lena Klevenås är ute efter. Detta är en av Socialdemokraternas 180-graders kurvor. Man svänger helt plötsligt om. Nu tar man till detta för att nå sina syften.
Herr talman! Jag har begärt replik mot min egen partikamrat. Det beror på att jag är den person som satt i jordbruksutskottet för Ny demokrati innan Max Montalvo. Jag vill upplysa både Max Montalvo, som kanske inte har situationen helt klar för sig, och Inga-Britt Johansson om vad som hände. Vad som hände i detta sammanhang var att Ny demokrati vid sittande bord inviterade Socialdemokraterna att vara med på ett tillkännagivande till regeringen om en plan för en avveckling av blyad bensin. Men för att vi skulle gå med på detta skulle två villkor uppfyllas. Det ena villkoret var att det ämne som man tillsatte i stället för bly inte skulle vara sämre för miljön än vad bly är. Det vore i så fall detsamma som att skjuta sig själv i foten. Det höll Socialdemokraterna med om. Det står också i det särskilda yttrandet. Så till det andra villkoret. Om den bensin som ersätter blyad bensin skapar följdproblem vad gäller motorer, måste leverantören ikläda sig ett ansvar för uppkomna skador. Om det garanteras att en viss bensin fullt ut ersätter blyad bensin, kan man inte ta bort den blyade bensinen utan att samtidigt ikläda sig ett ansvar för att ersättningsbensinen inte får skadliga följder. När vi så vid justeringstillfället läste betänkandet upptäckte vi emellertid att den aktuella meningen var borttagen.

Herr talman! Vi är tre socialdemokrater som i motion Jo53 ger uttryck för vår oro över konsekvenserna för svensk skogsnäring -- detta med anledning av regeringens kompletteringsproposition. Vi är positiva till den allmänna inriktningen i propositionen. Det gäller då ett ökat producentansvar när ett sådant är motiverat från miljö och resurshushållningssynpunkt. Däremot är vi överraskade över den tillämpning av kretsloppsidén som regeringen föreslår. De produkter som består av ändliga eller miljöfarliga råvaror ägnas mindre uppmärksamhet. Vi tycker att idén i stället närmast förfuskas genom de åtgärder som föreslås för en råvara som redan i dag finns med i ett naturligt kretslopp, nämligen träfiberråvaran. Den fråga som tidigare diskuterats här och som handlar om insamlingsnivåer och producentansvar för returpapper har inte med kretsloppstanken att göra. Regeringen avser tydligen att lösa ett annat problem under denna täckmantel -- nämligen lönsamheten när det gäller den kommunala pappersinsamlingen. Vi anser att man borde lösa dessa problem på annat sätt, dvs. att man inte skall koppla ihop frågan med kretsloppsidén. Resursen returpapper får inte ses i ett nationellt perspektiv, utan det här är i allra högsta grad en global fråga. I stora delar av världen minskar virkesförrådet, medan vi i Sverige har mer skog än någonsin. Vi förbrukar inte mer än drygt hälften av tillväxten. Därför borde det vara vi som i hög grad stod för det nödvändiga tillskottet av den jungfrueliga fibern vid papperstillverkningen -- detta för att minska utarmningen av skogen i andra länder. Den svenska skogsindustrin bidrar med det allra största nettotillskottet när det gäller exportinkomsterna. Den industrin måste vi värna om för att vi skall kunna bibehålla vårt välstånd. Vidare finns det inte längre några motsättningar mellan en stor skogsindustri och en god miljö, tvärtom. Vi kan ju bidra till en bättre global miljöutveckling genom att utnyttja en råvara som vi i Sverige har gott om. Därför är allt tal om inblandningsnivåer ett hot mot svensk skogsindustri. Konsekvensen av ett införande av inblandningskrav i Sverige blir att vi måste importera returpapper. Ca 80 % av det papper som vi tillverkar exporteras ju. Efterfrågan och lönsamheten i skogsbruket samt nettoinkomsterna från tillverkningen kommer därmed att minska. Det allvarligaste scenariot är att det införs inblandningskrav i Europa i kombination med ett producentansvar. Det skulle innebära att pappersindustrin flyttades från Sverige till de befolkningstäta områdena i Europa där det är billigast att samla in råvaran, returpappret. Jag kan helt instämma i det som sägs i avvikande mening nummer fyra, vilken den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet har avgett. Herr talman! Av regeringens proposition framgår att returpapper i huvudsak skall återvinnas som råvara, dvs. att returpappret skall bli nytt papper. Samtidigt utförs ett intensivt arbete från minst ett av regeringspartierna för att öka användningen av biobränslen. Det borde därför vara naturligt att använda det kvalitetsmässigt sämre och transportmässigt otillgängligare returpappret i energiproduktionen. Eftersom våra yrkanden i motionen har avstyrkts, knyter vi våra förhoppningar till de förhandlingar som skall ske med berörda intressenter. Vi skall noga följa de förhandlingarna. Vi är dock förvånade över den ställning som Centern har intagit. Centern försöker ju i alla andra sammanhang öka efterfrågan på svensk skogsråvara. Herr talman! Vi har med detta markerat vår oro för vad som blir konsekvenserna vad gäller svensk ekonomi och svensk skogsnäring om det som här nämnts inte beaktas vid den vidare handläggningen av frågan.
Herr talman! Det handlar närmast om några korta frågor till Alf Eriksson. Gång på gång framför han kritik mot detta med inblandningskrav. Min första enkla fråga blir då: Var i regeringens förslag eller i utskottsbetänkandet hittar Alf Eriksson någonting som ens antyder att det skulle vara aktuellt att införa inblandningskrav? Om det inte går att hitta några belägg tycker jag att det på något sätt handlar om att jaga spöken som inte finns och om att bidra till att en debatt väcks som har ett felaktigt innehåll. Regeringen har nämligen inte föreslagit några inblandningskrav, och utskottet har inte uttalat sig om några sådana krav. Debatten i den frågan är alltså alldeles onödig. När det sedan gäller synen på kommunerna och deras ekonomi blir min andra enkla fråga: Menar Alf Eriksson att det är rimligt att kommuninvånarna just i sin egenskap av kommuninvånare via den kommunala taxan får bära dagens underskott i returpappershanteringen? Annorlunda uttryckt: Anser inte Alf Eriksson att det är rimligare att vi som individer bär det underskottet i vår egenskap av papperskonsument? Sättet att åstadkomma det senare är just att ha ett producentansvar. Så till min tredje fråga, som är att betrakta som närmast retorisk: Hittar inte Alf Eriksson andra alternativ när det gäller att utnyttja svensk skogsråvara än att bara elda upp den som tidningspapper? Vi i Centern kan peka på andra möjligheter. För att åstadkomma en liten koppling till propositionens innehåll i övrigt kan jag säga: Byt ut PVC dörrkarmar mot svensk skogsråvara! Redan det innebär ett attraktivt sätt att utnyttja den svenska skogen. Det handlar inte bara om att bränna papper!
Herr talman! Genom att fastställa de insamlingskrav som det talas om i propositionen banar man väg för ett införande av inblandningskrav. Det blir naturligt att tänka så med anledning av det som sägs om de 85 procenten i propositionen -- för vad skall man annars göra av returpappret? Så till frågan om kommunerna och den kommunala kostnaden för insamling av returpapper. Ytterst är det väl konsumenten som får betala. Producenten -- om det nu är producenten som skall samla in pappret -- får ju inte sina inkomster ovanifrån. Naturligtvis handlar det här om att via papperspriset täcka kostnaderna. Så till detta med att hitta andra former för att använda svensk skogsråvara. I mitt huvudanförande sade jag att det tokiga är att vi eldar med färskfiber. Sedan återanvänder vi tidningspapper. Som Lennart Daléus nämnde finns det annat än tidningspapper som kan användas, och tidningspappret är sämre som råvara än bränsleflis m.m. som vi eldar med. Jag kan inte se någon logik i det sammanhanget.
Herr talman! Nu får vi bekymmer. Det som tidigare, enligt Alf Eriksson, var att betrakta som ett regeringsförslag blir nu en naturlig tankeföljd av de krav som regeringen ställer på insamling. Det är intressant. Det går att hitta många naturliga tankeföljder i regeringens förslag, men det intressanta är vad förslaget innehåller och vad som står i det. Alf Eriksson frågar var man annars skall göra av pappret om man inte skall använda det för materielåtervinning, nu när regeringen har ställt dessa krav. Regeringens svar är enkelt och entydigt på den punkten. Man skall göra samma sak som man i dag gör med det insamlade pappret. Regeringen vill inte ändra någon trend. Man säger: Gå från 63-procentig till 75-procentig insamling och använd pappret på samma sätt som tidigare, dvs. till materielåtervinning. Det skall användas för att göra nytt papper, och det skall inte vara någon trendförändring. Att man sedan lägger över huvudmannaskapet måste ändå te sig rimligt och rättvist. Det kan inte vara så att vi skall stå för underskottet i vår egenskap av kommuninvånare. Som jag sade tidigare står vi som individer alltid för kostnaderna. Men det skall ske i rätt egenskap -- inte i egenskap av kommuninvånare utan i egenskap av konsument. Man åstadkommer detta genom att lägga över ansvaret på producenten som, om han inte klarar av att rationalisera tillräckligt mycket, tvingas ta ut ett högre papperspris. Då drabbar det -- om uttrycket skall användas -- oss som konsumenter. Det är rättvist och riktigt och ger dessutom bättre möjligheter till en samordnad hantering över hela riket. Det ger i sin tur bättre miljöresultat.

Herr talman! Både Sten Östlund och Hans Andersson tog ut vida ideologiska svängar. Jag tycker möjligen att de överdrev fotarbetet när de försökte att vara ett eko, jag höll på att säga, från 30-talet. Den lag som vi nu diskuterar härrör ju från det decenniet. Som om allt hade varit gott och väl med den gamla lagen utropar Sten Östlund: Vad gör ni om den inte fungerar? Också socialdemokrater har ju tvingats inse att det ändå måste ske en reformering, men det sitter långt inne, och med den konservatism som också kan spåras på socialdemokratiskt håll var det inte mycket som man ville vara med och diskutera. I det betänkande som vi så småningom skall besluta om föreslår utskottet att vi skall bifalla propositionen, som innebär att det s.k. Monopolet för de offentliga arbetsförmedlingarna har ju, som jag sade, funnits sedan mitten av 30 talet. Man ville då komma till rätta med de missförhållanden som rådde inom området för den yrkesmässigt bedrivna förmedlingen. Dessutom hade staten kommit att utöva en alltmer omfattande reglerande och social verksamhet. Behov hade uppstått av en vidgad och mer ingående kännedom om det vid varje tillfälle aktuella läget på arbetsmarknaden. Skälen mot en förvärvssyftande arbetsförmedling föreligger inte nu längre. Såväl starka fackliga organisationer som arbetsrättslig och social skyddslagstiftning innebär garantier mot de missförhållanden som motiverade förbudet på Syftet med att tillåta privata arbetsförmedlingar är att åstadkomma en ännu bättre fungerande arbetsmarknad. De privata arbetsförmedlingarna skall ses som ett komplement till de offentliga och som ett instrument för att servicen ytterligare skall förbättras för både arbetsgivare och arbetssökande. På så sätt kan de offentliga arbetsförmedlingarna stimuleras i sitt arbete. Vi får en ökad mångfald, och den enskilde får en större valfrihet. Även i framtiden kommer den offentliga förmedlingen att vara grundbulten. Den skall bedriva en sammanhållen och effektiv arbetsmarknadspolitik samt förfoga över de arbetsmarknadspolitiska åtgärdsmedlen. För att erhålla kontant stöd kommer också i fortsättningen kontakt med arbetsförmedlingen att vara nödvändig. Alla lediga platser skall också i fortsättningen anmälas till den offentliga förmedlingen, detta för att den arbetssökande skall kunna orientera sig om alla lediga platser också i framtiden. Med privata förmedlingar ökar förutsättningarna för att de lediga platserna så snabbt som möjligt skall kunna tillsättas med rätt person. Socialdemokraternas syn på frågan är att man skall avslå regeringens proposition. Man anser att privata arbetsförmedlingar leder till segregation på arbetsmarknaden. Man anser att fördelen med att ha all information samlad på den offentliga förmedlingen går förlorad med privata förmedlingar. Enligt min uppfattning råder det redan i dag segregation när det gäller arbetsförmedlingarna. Många grupper av arbetslösa känner att de inte har något att hämta hos den offentliga förmedlingen. Man hinner helt enkelt inte med att engagera sig för alla yrkesgrupper. Det är då bättre att de som vill kan söka sig till olika specialförmedlingar, där kanske folk som tidigare jobbat i samma bransch återfinns. Socialdemokraterna höll länge halsstarrigt fast vid ett AF-monopol, som framstod alltmer föråldrat i en modern arbetsmarknad. För ett par år sedan föreslog man äntligen förändringar, men det som då genomfördes var endast vissa relativt marginella lättnader. Socialdemokraternas uppfattning i dag är att dessa förändringar skall få verka längre och på så sätt ge bevis på att det var en bra lagstiftning. Man tycks glömma bort att den nuvarande lagen inte innebär någon förändring när det gäller själva grundfrågan, monopolets vara eller inte vara. Hans Andersson var bekymrad, eftersom han inte kunde se fördelarna. Han hade inte uppfattat att det fanns riktlinjer och trodde inte heller att det fanns någon kontroll. Visst finns det kontroll! Det kommer t.o.m. att vara straffsanktionerat att bryta mot lagen. Så visst kommer den kontrollen att finnas! Sten Östlund däremot trodde att det i framtiden på grund av en ny lagstiftning skulle begås ekobrott. Om det är väl bara att säga att ekobrott i vanlig ordning skall bekämpas. I den mån sådana har smugit sig in i dessa områden och marker skall det inte finnas något skäl för att dessa inte skall beivras. När det gäller uthyrningsfirmor får man ändå säga att det naturligtvis i allt väsentligt är ett högkonjunkturfenomen. Det gör t.ex. att den verksamheten för närvarande åtminstone är ganska begränsad. Men visst känns det väl ändå konstigt, Sten Östlund, att Socialdemokraterna har accepterat att myndigheter har jagat de små och marginella företeelser som kontorsfirmor har utgjort, samtidigt som man har nyttiggjort sig tjänster från sådan verksamhet. Sten Östlund ställer den retoriska frågan: Tycker ni -- och då menar han tydligen utskottsmajoriteten -- att det är bra att bryta upp den nuvarande lagen? Jag vill säga, herr talman, att det inte är att bryta upp lagen. Det är närmast att fullfölja de tankar som finns redovisade i regeringspartiernas motioner under många år. Sten Östlund frågar också: Vill ni återgå till den gamla ordningen? Jag får då fråga vilken ordning han menar. Var det den ordning som rådde före 1991, eller vill Sten Östlund backa tillbaka till 1935? Det vore intressant att veta vad han menar med Uthyrningen av arbetskraft legaliserades 1991 -- det var hög tid för det. Det finns inget skäl för att ha verksamhet som kriminaliseras därför att den innebär vissa smärre problem. Att verksamheten fyller ett behov har framkommit, genom att myndigheter och domstolar men också fackföreningar, och för övrigt också riksdagen, har anlitat skrivbyråer. Det blir så småningom ett besvärande hyckleri, att å ena sidan förbjuda en verksamhet och å andra sidan själv nyttiggöra sig av den i arbetsmässigt svåra lägen. Som jag nämnde ändrades lagen 1991, men den innehöll oerhört många restriktioner för uthyrningsverksamhet. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet skärpte faktiskt krångligheterna gentemot vad den egna regeringen hade föreslagit. Det gällde tidsgränser och byråkratisk behovsprövning visavi inhyrare, för att nämna ett par aktuella exempel. Det finns skäl att lätta på de här restriktionerna, och det är vad som nu sker, genom det förslag som utskottet har förordat. Utskottet ställer sig alltså bakom regeringens förslag. Vår åsikt är att man inte i onödan skall ställa upp hinder för privat företagsamhet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycks ha en annan uppfattning. De vill begränsa möjligheterna till uthyrning av arbetskraft utan att egentligen ha belägg för att det skulle ställa till stora problem. Vår hållning är att seriös verksamhet inte skall förhindras. Det är oseriös verksamhet som skall stoppas, och det görs genom de regler i lagstiftningen som är avsedda för det ändamålet. Vidare anser utskottsmajoriteten att det är angeläget med en utvärdering av den avreglering som vi här tillstyrker och att den kan komma till stånd om ett par år. Den borde även innefatta uthyrningen, då man vet litet mer om hur det hela fungerar i praktiken och man slutgiltigt får ta ställning till eventuella justeringar i lagstiftningen. De som är mot en avreglering och som vill hålla fast vid monopolet har framfört att regeringen och de partier som står bakom den gör denna avreglering av ideologiska skäl. Sten Östlunds inlägg här var ett levande bevis på det. Till det kan jag säga, herr talman, att det närmast är de som är emot en avreglering som uteslutande styrs av ideologiska skäl. I utskottsmajoriteten har vi försökt att se detta högst pragmatiskt, att se till det som är nyttigt och bra för parterna på arbetsmarknaden och hela arbetsmarknadens funktionssätt. Det är skälet till att vi föreslår denna förändring, men om man menar att vi styrs av ideologi, så à la bonheure. Sten Östlund sade också att han visste var regeringen hade hämtat sin inspiration. Jag betvivlar inte det. Men för oss politiker gäller det att göra denna avvägning mellan skilda intressen, på en rad områden, och det gäller att hitta en rimlig balanspunkt. Det är för övrigt också betecknande att de som möjligen skulle kunna känna sig hotade, dvs. de som jobbar inom arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna, överraskande nog har varit mycket positiva. Många av dem som är verksamma i den statliga arbetsförmedlingen ser avregleringen som ett tillfälle att visa att den offentliga förmedlingen verkligen har en funktion att fylla. Många säger att de vill ta det som en utmaning och menar att avregleringen stimulerar dem att bli ännu bättre. Privat arbetsförmedling kommer aldrig att kunna ersätta den offentliga -- det är inte heller meningen. Privat arbetsförmedling skall finnas för att mångfald och valfrihet för individen skall öka också på det här området.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

Herr talman! Sten Östlund glider in på Arbetsrättskommitténs arbete, men det är alltför tidigt att avge ett omdöme om det -- ett delbetänkande på nästan 1 000 sidor, med ett halvt hundratal reservationer, där åsikterna spretar likt en solfjäder. Jag tror att vi skall lugna oss tills det ligger ett förslag på riksdagens bord innan vi betygsätter det politiska ställningstagandet. Det är klädsamt att Sten Östlund säger att den gamla lagen inte bara var bra. Om jag uppfattade det rätt, var det väl 1935 års lag som avsågs. Socialdemokraterna och Sten Östlund menar att det som man beslöt 1991 borde få gälla även i fortsättningen, därför att det var lösningen. Problemet var ju att den förändringen -- det vore en överdrift att säga att det var en reform -- medförde en rad krångliga regler. Jag menar att det är ganska rimligt att lätta på dem. Sten Östlund är bekymrad för att kontrollfunktionen inte finns. Den har en annan form. Det är helt riktigt. Men det lyder under straffrätt att bryta mot regler. Om det här fungerar väl eller inte är väl ingen förmögen att säga i förväg. Det får den utvärdering som utskottet har förordat ge svar på. Den kan vi inte inhämta vare sig i dag eller detta år. Verksamheten bör väl rulla över en period. Jag tror att vi faktiskt fyller ett stort och länge närt behov, nämligen att få en smidigare och bättre hantering av de arbetssökandes önskemål. Jag kan på ett sätt bli litet retorisk och instämma med Sten Östlund i det han sade i sitt första inlägg. Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det vill jag instämma i. Jag menar att det här sker en varsam reformering, men nog så offensiv att den kan bli framgångsrik.

Herr talman! Jag vill bara säga en gång till att jag tycker Sten Östlund målar på väggen i långt skarpare färger än det finns grund för. Jag vill ändå påstå att 1991 års lag blev krångligare än vad åtminstone nuvarande regeringspartier tyckte var acceptabelt och, det har jag påmint om förr i denna kammare, den blev krångligare än vad den socialdemokratiska regeringen tänkte sig. Sten Östlund medverkade i utskottet, med en socialistisk majoritet som stöd, till att den just blev besvärligare och mer kringgärdad än vad både den dåvarande oppositionen och den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade tänkt sig. Detta är ändå något att fundera på. Det är väl att ta i att säga att vi nu ser framför oss ett arbetsliv där man fritt kan anta och avskeda. Sten Östlund talade i de termerna. Jag får säga att jag inte tänker medverka i någon sådan lagstiftning. Det får bli krafter på annat håll som stöder det. Vem kommer att beivra övergrepp? Det kommer att ske på många håll. Det är klart att det kan vara så att man i rättsmaskineriet inte har vare sig kunskap eller tillräcklig kompetens. Det finns anledning att hysa ett visst tvivel. Jag vill medge det. Men det är klart att parterna inte skall lägga ned sin verksamhet. Det finns inget lagstöd för att det skall ske. Det vore fel att mena att man har den ambitionen. Jag menar att det som riksdagen kan luta sig mot är att vi också kommer att besluta om en utvärdering, som kommer att sättas i gång parallellt, men som framför allt kommer att ske inom ett par tre år. Då får vi här i kammaren, om Sten Östlund och jag fortfarande är företrädare i sådana här uppdrag, se vad erfarenheten ger vid handen. Skulle nuvarande lagstiftning vara otillräcklig är jag för min del beredd att diskutera justeringar. Men huvudgreppet är det viktiga, att vi får en smidigare ordning när det gäller att hjälpa människor att skaffa ett arbete som de själva trivs med och behöver och som är till nytta för hela samhället. Det är därför som jag en gång till yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Dagens debatt är i hög grad en ideologisk debatt. Socialdemokraterna och vänstern gör ett stort nummer av att regeringen av uteslutande ideologiska skäl skulle vilja avskaffa arbetsförmedlingsmonopolet. Ja, Sten Östlund och Hans Andersson om han hade varit närvarande i kammaren, frågan är ideologisk i så måtto att vi, och då menar jag speciellt vi moderater, sätter den enskilda människan i centrum. Vi värnar valfrihet, variation och vidareutveckling. Socialdemokraterna och vänstern verkar i stället vara för en ideologi där man betraktar de enskilda individerna som delar av ett kollektiv. Det är lätt att dra parallellen till djurflocken, där ranglåga individer viftar försiktigt med sänkt svans inför ranghöga ledardjur. Herr talman! Till skillnad från vad mina motståndare hävdar är avskaffandet av arbetsförmedlingsmonopolet för oss ej främst en ideologisk fråga utan ett resultat av praktisk, pragmatisk politisk planering. Avsikten är att ge möjlighet till en ökad specialisering och en större valfrihet vad gäller platsförmedling. Det är orimligt att anta, eller ens begära, att den offentliga arbetsförmedlingen alltid skulle vara lika skicklig på att förmedla styckmästare som på att förmedla obducenter, trots att båda i och för sig måste vara flinka med kniven. I själva verket har de i kammaren representerade vänsterpartierna främst ideologiska bevekelsegrunder för att bevara ett föråldrat system, där man vill fortsätta att ge fack och politiker onödigt mycket makt och inflytande. Man frågar inte främst efter vad som är bra för den enskilde arbetssökanden utan ser i stället till vad som är bäst för fack och politiker -- detta i avsikt att cementera befintliga maktstrukturer. Herr talman! Vi behöver inte resa till mer exotiska platser än Storbritannien eller Danmark för att erfara att fristående privata, eller för den delen också fackliga, arbetsförmedlingar på ett utomordentligt sätt kompletterar dessa länders offentliga arbetsförmedling. Danskarna slösade inte ens skattepengar på att utreda frågan utan fattade beslutet direkt. I Sverige medför den politiska beslutsimpotensen ofta långa och onödiga utredningar. Här kunde vi ha varit litet snabbare. Arbetsförmedlingen kommer även i framtiden att utgöra själva marknadsplatsen. Jag förutsätter att den offentliga förmedlingen här liksom i utlandet kommer att samarbeta med de privata. Herr talman! Mina motdebattörer hyser en ogrundad rädsla för att bestämmelserna om uthyrning av arbetskraft liberaliseras. Risken att företag skulle avstå från att anställa är naturligtvis försumbar, eftersom kostnaderna i form av hyra när man hyr in arbetskraft vida överstiger en eventuell lönekostnad. Herr talman! Jag skulle för egen del vilja gå längre än vad som föreslås i propositionen och av utskottet. Jag anser att även förbudet att ta betalt av arbetssökande borde avskaffas. Förbudet är onödigt, eftersom parterna är överens om att avgifter i normalfallet ej skall belasta den sökande. Det finns ej heller några principiella hinder, så länge ingen oskäligt utnyttjar någon sökandes underläge. Vidare borde den tomma bestämmelsen om obligatorisk platsanmälan avskaffas. Dels är det principiellt tveksamt att ha lagbestämmelser som saknar straffrättslig sanktion vid överträdelse, dels fyller platsanmälan en mycket liten praktisk funktion. Detta visar inte minst siffror som AMS presenterar över hur och när arbete förmedlas. Herr talman! Jag vill här uppmana de i kammaren representerade vänsterpartierna att bli litet moderna och överge de gamla nattståndna kollektiva planekonomiska modellerna. Jag företräder ett konservativt parti. Vi moderater tar till vara gjorda erfarenheter för att på ett effektivt och varsamt sätt förnya samhället och placera den lilla enskilda människan i centrum. Mina motståndare på vänsterkanten är i sitt värnande om det bestående närmast att betrakta som rent reaktionära. Riksdagen har nu möjlighet att ta ett litet, men betydelsefullt, steg på vägen bort från det kollektivistiska, korporativistiska samhället. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande

Herr talman! Sten Östlund kanske inte riktigt lyssnade på mig. Jag sade nämligen att vi konservativa är för varsamma ändringar där man tar till vara gjorda erfarenheter. Förändringarna skall alltså vara till gagn för den lilla människan. Jag är alldeles övertygad om att även en del mycket långtgående och radikala förslag ibland kan vara varsamma och till gagn för den enskilda människan. I det här fallet har vi en förstelnad konstruktion på arbetsmarknaden som varken gynnar arbetstagare eller företagare. Det finns många saker som behöver radikalt förändras. I dag diskuterar vi förmedlingsmonopolet. Där är det alldeles uppenbart så att det nu blir ett litet, dock viktigt, steg på vägen mot en bättre fungerande arbetsmarknad. När det gäller den fria företagsamheten i Storbritannien har jag inte detaljstuderat förhållandena. Jag är dock övertygad om att en hel del av de 15 % som Sten Östlund talar om avser personer som vid det nya avregleringssystemet själva har valt att bli egenföretagre som bedriver egen verksamhet och som inte alls på grund av tvång har fått ge sig ut i någonting som de inte är intresserade av. Sten Östlund underskattar människors initiativkraft och vilja att själva styra sina liv.

Herr talman! Vi socialdemokrater har i en reservation tagit upp frågan om de kostnadsökningar som det obefintliga upphandlingsförfarandet av vissa kostnadsfria förbrukningsartiklar inom sjukvården kan leda till. Det har sin grund i att Apoteksbolagets dotterbolag ADA tar över som ensamleverantör av kostnadsfria förbrukningsartiklar i den öppna vården för äldre och handikappade. Därmed upphör all konkurrens, och det sambruk mellan stat, landsting och kommun som initierats av Civildepartementet för att samutnyttja gemensamma resurser får därmed inte någon effekt. Sådana samarbetsorgan som bildats i vissa län får arbeta parallellt med Apoteksbolaget, och genom att de inte kan nå några överenskommelser med Apoteksbolaget når man heller ingen effekt i form av lägre kostnader. I stället har kostnaderna ökat för att tillhandahålla dessa produkter. Även utskottsmajoriteten, vars talesman blivit förhindrad att delta, har klart för sig att någon upphandling i enlighet med upphandlingsförordningen inte ägt rum och förutsätter att regeringen följer kostnadsutvecklingen noga på dessa produkter. Från socialdemokratiskt håll är vi inte riktigt säkra på att det händer så mycket, om inte riksdagen ger regeringen till känna att man här måste vidta åtgärder, så att distributionen av kostnadsfria förbrukningsartiklar inom vården sker på ett sådant sätt att konkurrensen upprätthålls och samdistribution möjliggörs. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till finansutskottets betänkande nr 24.

Fru talman! Ian Wachtmeister har frågat mig om jag är beredd att diskutera och vidta åtgärder för att rätta till brister när det gäller småföretagens tillgång på riskkapital. Jag vill betona att regeringens småföretagspolitik inriktas på i huvudsak generella åtgärder, såsom skattesänkningar och avreglering. Under mandatperioden har skatter sänkts i betydande omfattning, inte minst för de små och medelstora företagen. Detta är ett helt avgörande sätt att stärka småföretagens försörjning med riskkapital. Därutöver har vissa åtgärder vidtagits för att bl.a. stimulera den privata riskkapitalmarknaden. Riksdagen beslutade i november 1992 om riktlinjer för utskiftningen av vissa medel ur de förutvarande löntagarfonderna. Sex riskkapitalbolag och två portföljförvaltande bolag har tillförts totalt 6,5 Ny demokrati har föreslagit -- på kommersiella grunder investera i små och medelstora företag, genom att förstärka företagens egna kapital. Det ökar möjligheterna för banker att lämna lån. Därigenom kan företagens långsiktiga utveckling främjas. Samtidigt skall verksamheten leda till god och långsiktig avkastning för riskkapitalbolagens ägare, vilket måste beaktas i investeringsverksamheten. Verksamheten bedrivs i enlighet med resp. bolagsordning. Den planerade utskiftningen till privata ägare i bolagen är nu genomförd. Hittills har riskkapitalbolagen engagerat sig i drygt miljoner kronor. Ytterligare ca 40 ärenden bereds för närvarande. Jag anser dock att det är för tidigt att redan nu utvärdera bolagens verksamhet. De två portföljförvaltande bolagen Atle och Bure har till uppgift att bl.a. investera i olika riskkapitalbolag och därigenom bidra till mångfalden på marknaden. Industri och nyföretagarfonden tillförs nu ökade resurser och handlägger frågor om stöd till utvecklings och marknadsföringsprojekt samt nyföretagarlån. Fonden har hittills beviljat 139 nyföretagarlån på sammanlagt 48 miljoner kronor, vilket tyder på en hög aktivitet sedan möjligheten att lämna nyföretagarlån infördes i februari i år. Av det beviljade beloppet har hela 52 % gått till nya industriföretag. Totalt har nära 500 ansökningar om nyföretagarlån kommit in till fonden. De regionala utvecklingsfonderna har möjlighet att lämna lån m.m. på hög risknivå till små och medelstora företag. Även utvecklingsfonderna kan ge nyföretagarlån. Flera av fonderna har resurser kvar för ny utlåning. Riksdagen har beslutat att utvecklingsfonder med låg likviditet skall få uppskov med vissa av de beslutade inbetalningarna till staten. Fondernas verksamhet utreds för närvarande. Jag kommer inom kort att inhämta regeringens bemyndigande att tillkalla en utredare för att se över innovatörernas situation. Syftet är bl.a. att lägga fram förslag om hur det statliga systemet för att främja innovationer kan effektiviseras. Bland de ytterligare åtgärder som regeringen överväger att vidta kan nämnas ett system med skatteavdrag för privatpersoner som satsar medel i riskkapitalsektorn och därmed stärker småföretagens soliditet. Slutligen vill jag erinra om att statsmakterna har beslutat om insatser för att tillförsäkra fortsatt verksamhet i vissa banker. Dessa åtgärder är av fundamental betydelse när det gäller småföretagens framtida möjligheter att få lån.
Fru talman! Till att börja med hoppas jag att svensk politik kommer att återhämta sig efter klämdagarna, så att det blir litet livaktigare än det verkar just nu. Jag vill också erinra om hur det såg ut för ett år sedan. Då blev det nästan regeringskris på grund av de här riskkapitalbolagen. Regeringens idé var då att man bl.a. skulle ha sparpremier i stället. Det är intressant att tänka sig hur det skulle ha verkat i dag, eftersom vi nu har ett för stort sparande. Det var väl tur att det gick som det gick. Problemet med riskkapitalbolagen rent politiskt är att om de går bra brukar de kallas för Per Westerbergs bolag, men om de går dåligt brukar de kallas för Ny demokratis egendomliga påfund. Nu har vi attackerat frågan. Vi är nämligen litet oroliga för att Atle och framför allt Bure håller på att bli något helt annat än vad de var avsedda att bli. Jag skall senare läsa upp två rader ur ett brev som jag kommer att skicka till Bure i dag. Jag har haft ett sammanträffande med Bure. Först vill jag dock säga apropå vad näringsministern påpekade här att det är bra att skatterna har sänkts. Det är bra att ni har kört de här företagspaketen. Det krävs ännu mer av det slaget. Vi har som bekant stött er. Men det återstår en hel del, och jag hoppas att även det blir av. I de överläggningar vi nu har med regeringspartierna i finansutskottet har vi uppe frågan om att det behövs mer för att få fart på verksamheten i de små företagen. Problemet med Atle och Bure, för att återkomma till det, är att man faktiskt inte investerar i de små och medelstora företagen. Man investerar i sig själv. Man bygger upp sina egna imperier. Man försöker bli en stor finansiell aktör. Det är litet Tarzan över det hela. Det är farligt. Affärer med små och medelstora företag är kanske inte så tjusiga som andra affärer som man kan göra. Man gör i stället affärer med företag som har 500 anställda och ännu fler, och det var inte det som var meningen. Jag skulle vilja ställa ett par frågor. Vad kommer regeringen att göra med det statliga ägandet i Atle och Bure? Jag menar att ni skall köra mycket hårdare. Det är fråga om missbruk i stället för bruk av bolagsordningarna. Min nästa fråga gäller innovatörerna. Jag hörde just nu att regeringen avser att tillsätta en utredning. Vi har föreslagit att man skall avsätta 100 miljoner kronor av fondpengarna till innovatörer. Hur blir det med det? Jag undrar också om näringsministern kunde vara snäll att litet mera förklara vad som nu enligt de senaste erfarenheterna kommer att ske med utvecklingsfonderna och den expertis som finns där.

Fru talman! Först konstaterar jag att det är en något lustig debatt. De två konstruktörerna av riskkapitalbolagen för ju ett samtal sinsemellan offentligt. I och för sig är det bra, men litet märkligt är det. Den konstruktion med två portföljbolag och sex riskkapitalbolag skapades ju av Ny demokrati och regeringen i samförstånd. Före beslutet sades det i debatten från Ny demokratis sida att det här var ett väldigt bra exempel på vad som kan göras och att detta var en lösning som var bättre än det som Ny demokrati hade förordat. I propositionen och även i debatten -- då från har det hävdats att det finns problem med den här konstruktionen. Problemen består i att bolagen skall drivas på strikt kommersiell basis. De skall noteras. Vidare är deras substansvärde betydligt större än vad man kan förvänta sig att aktierna noteras till vid en introduktion på Börsen. Det har sagts att en krona kunde köpas för 70 öre om man så ville. Man har alltså en konstruktion som innebär att man ger bort pengar billigt till privata ägare. Sedan ger man dessa i princip fria händer att hantera de här tillgångarna som de vill. Detta har Ian Wachtmeister och hans parti men också regeringen ett ansvar för, eftersom man har gjort detta tillsammans. Jag anser att det är litet egendomligt att det nu i efterhand från Ian Wachtmeisters sida klagas över att det blev precis så som det egentligen var tänkt att det skulle bli. Det fanns alternativa förslag. Det fanns en snabbare väg att få fram detta riskkapital i de sex existerande riskkapitalbolagen, som då var statliga och som inrättades av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det har sagts att de här bolagen skall satsa långsiktigt i riskvilliga projekt. De skall, när det finns intresse från privat håll, öppna sig för ett blandat ägande. Jag vill fråga Per Westerberg om det inte, med de erfarenheter som vi nu har just när det gäller riskkapitalbolagen, hade varit bättre att slippa den tempoförlust som överläggningarna och kompromissen med Ny demokrati har inneburit och att jobba vidare på den grund som redan fanns. Sedan finns det i Per Westerbergs svar en ganska bra genomgång av de resurser som nu står till förfogande när det gäller riskvilligt kapital över huvud taget, till skillnad från riskkapital. Jag noterar med tillfredsställelse att här kommer att ske en komplettering som på sikt förhoppningsvis kommer att innebära en lösning på innovatörernas problem. Här finns nämligen fortfarande en lucka i det nät som blivit allt tätare allteftersom tiden gått. Det stora problemet finns kvar och är fortfarande olöst. Det gäller då bankernas stränga riskvärdering och fortfarande alltför höga räntor.

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att man skall erinra sig vikten av att en tillräckligt god lönsamhet återskapas i svenskt näringsliv. Under de senaste 23 åren är det bara under två år som avkastningen på arbetande kapital i företagen varit högre än statsobligationsräntan. Det är nödvändigt att lönsamheten i svenska företag är högre än statsobligationsräntan och att den kommer upp på en internationell nivå för att en normal riskkapitalbildning skall kunna ske på vanlig väg i resp. företag. Därför har vi gjort mycket stora satsningar på sänkningar med 40 miljarder i beskattning på produktionen och satsningar när det gäller att stimulera en privat riskkapitalmarknad i Sverige. Vidare sjösatte vi i höstas via riksdagsbeslut bl.a. riskkapitalstrukturen med Atle och Bure. I den strukturen kom staten att kvarstå med drygt 37 % av ägandet i vardera Atle och Bure. Vår avsikt med att kvarstå som delägare i bolagen är givetvis att tillse att bolagsordningarna efterlevs och att försöka se till att riksdagens intentioner också följs upp i praktisk verksamhet i resp. företag. Jag tycker dock att det är väl tidigt att i dag, efter några få månaders verksamhet, utvärdera resp. bolags profilering. Jag har noterat att man har gjort relativt många affärer och att det är relativt många affärer som man håller på att förhandla om för att kunna genomföra, förhoppningsvis, under innevarande år. Om det skall vara seriösa projekt som man går in i, tar det viss tid innan själva avsluten kommer. Sedan tror jag att det är naturligt när det gäller riskkapitalbolag och den struktur som sjösatts att ett antal människor blir besvikna. Detta är nämligen icke utdelning av riskkapital till alla företag eller alla människor som vill starta företag utan det är en stöttning av företag som är snabbväxande och som inte med normala vinstmedel eller banklån kan expandera sin verksamhet. När det gäller innovatörsdelen och olika typer av uppfinnarstöd har riksdagen, i enlighet med ett betänkande som antagits här i kammaren, klart signalerat att reglerna skall ses över. Vi kommer inom kort även att tillsätta en snabbutredning för att gå igenom uppfinnarnas situation. Jag vill dock påminna om de s.k. teknikbrostiftelserna -- redan nu ligger den frågan på riksdagens bord -- som just syftar till att identifiera forskning som kan göras kommersiell ute vid universiteten och till att försöka gifta dem samman med innovatörer eller privata företag för att på det sättet kunna ta till vara en del av de resultat som kommer fram inom svensk forskning. När det gäller utvecklingsfonderna beräknar man att utredningen avlämnas den 1 juli i år. Vi räknar med att kunna lägga fram en proposition avseende en reformering av utvecklingsfonderna i slutet av oktober under innevarande år, med ikraftträdande under 1994. Beträffande syftet med översynen av utvecklingsfonderna vill jag säga att de har fungerat i 15 års tid och att de på sina ställen har fungerat alldeles utomordentligt bra. Däremot har de fungerat något mindre bra på en del andra ställen. Vidare skall vi nu försöka se till att vi tar till vara de goda erfarenheter som vunnits och att vi kommer till rätta med en del fel, brister och tveksamheter i utvecklingsfondernas funktion, vilka de facto finns. När det så gäller Rolf L Nilsons två frågor vill jag bara notera att de sex statliga riskkapitalbolag som Rune Molin sjösatte den 1 januari 1991 i praktiken inte genomförde någonting under sitt första verksamhetsår. Det var ju knappast där som man skulle försöka åstadkomma ett sammangifte med privat kapital. Det var där misslyckandet fanns. Ingen trodde att det gick att gå samman med staten och göra kommersiella långsiktiga satsningar. Det är därför som vi nu kan se en mycket kraftig ökning, även om man självfallet kunde önska att den var större, när det gäller satsningen på nya teknikintensiva små och mindre företag runt om i Sverige som nu sköts av de sex riskkapitalbolagen. Vi avser även att under hösten återkomma med det s.k. villkorslånesystemet, som visar sig vara utomordentligt viktigt när det gäller att tillgodose riskkapitalförsörjningen just för uppfinnare, innovatörer, och många som är på väg att få fram tekniskt intressanta eller mer avancerade projekt. Villkorslåneförslaget ligger i praktiken klart i en departemenspromemoria, och en proposition skall kunna läggas fram under oktober månad. Till sist, fru talman, finns det anledning att återkomma till den grund som ändå finns för varje typ av riskkapitalförsörjning i en fungerande marknadsekonomi, nämligen lönsamheten i näringslivet. Om vi inte kan få upp lönsamheten i svenska företag på en europeisk nivå som överstiger statsobligationsräntan, kommer vi aldrig någonsin att på artificiell väg klara riskkapitalförsörjningen och därmed med vanliga normala kommersiella satsningar i nya, mindre och medelstora företag tillgodose deras expansionsbehov.
Fru talman! Först och främst vill jag säga till Rolf L Nilson att det är riksdagen som lagstiftar och att det är regeringen som sedan skall verkställa fattade beslut. Vad gäller riskkapitalbolagen var det ett alldeles riktigt beslut som riksdagen fattade. Men även kapitalismen, vilken kanske ligger långt ifrån herr Nilsons intressesfär, måste ges riktlinjer. I bolag kallas de för bolagsordningar. Det är dessa bolagsordningar som skall följas. Men jag menar att man inte har gjort det. I stället har man försökt att missbruka bolagsordningarna. Gudskelov finns det ägare i bolag. Även med ägandet följer ett ansvar, och det är där som regeringen har sin chans. Som näringsministern påpekade har man 37 % ägande att skrämma dem med som inte riktigt har gjort det de skall göra. Det finns i det paket som Bure arbetar med 380 miljoner avsedda att verkligen vara ett riskkapital, ett äkta ''venture capital'', som skall gå till små företag och sådant som det hela egentligen är avsett till. Jag tänker då på alla de 6 miljarderna, eller vad det nu till sist blev. Min fråga till näringsministern blir: Vad kommer att ske där? Ni måste ligga på, därför att det här är någonting som man tvingats till, men det är inte riktigt ett favoritområde. Favoritområdet är att investera belopp på 100--500 miljoner, för det blir litet tjusigare. Men då har man inte alls att göra med den målgrupp som vi talar om. Vidare måste man se till att de här bolagen verkligen samarbetar utåt, att de inte blir lika improduktiva som Rune Molins olika bolag. Det vore i och för sig en omöjlighet, för de senare gjorde ingenting. Först när utvecklingen går åt nämnda håll får man en multiplikatoreffekt. Först då kan man vända sig utåt för att nå en bredare marknad. Men jag är rädd för att man håller på att bygga upp egna imperier, att man inte vill släppa något ifrån sig och att man inte vill ha partner. I stället vill man, är jag rädd för, sitta på hela den här högen själv. Detta har jag också framfört. Det saknas riskkapital i dag, och det saknas ett banksystem som ger krediter. Sedan gäller det de krediter som bankerna skall lägga till. Ovanpå detta har det saknats en riksbank som förstått vad krispolitik är och som sänkte räntan. Men låt oss säga att det här fungerade och att alla gjorde rätt. Då skulle vi kunna få fullständigt sagolika effekter. Dan Andersson, LO-ekonom, behöver inte ha rätt i allt han säger. Men han kanske kan räkna i alla fall. I en artikel häromdagen räknade han med att 100 000 miljoner kronor, om året. Om man gjorde rätt skulle man kanske få ner räntorna 5 % -- 3 % när det gäller Riksbanken och 2 % när det gäller bankerna. Då börjar man förstå vilka chanser som finns. Tillbaka till riskkapitalbolagen. De är riktiga, om de bara sköts rätt. Riskkapitalet, dvs. det man riskerar, krävs nämligen fortfarande. Min direkta fråga är om regeringen kommer att utöva sitt ägaransvar på ett något tuffare sätt än som hittills skett.
Fru talman! Det finns säkert en klar skiljelinje mellan mig och de två andra debattörerna här. Jag tror att den beror på att jag vill betona att det är samhällets ansvar att det finns tillgång till riskvilligt kapital. Det ansvaret ligger på regering och riksdag. Det finns många erfarenheter internationellt som säger att man knappast kan lita till marknadskrafternas fria spel när det gäller att garantera kapital till sektorer i näringslivet som behöver utvecklas. Jag tror att den samlade erfarenheten av den snabba utvecklingen i Sydostasien är att man från regeringarnas sida där, när marknaden inte har fungerat, inte har dragit sig för att vidta åtgärder som har garanterat tillgången på kapital inom framtidssektorer. Det är en metod som tidigare har tillämpats med framgång i Sverige, och vi måste fortsätta att följa den linjen. Jag tror att den är framgångsrik. Det är viktigt med lönsamma företag. Det är rätt, Per Westerberg. Men det är problematiskt. Det finns ingen garanti för att denna lönsamhet satsas framsynt. Jag tror inte att man överdriver om man säger att svensk industri inte var speciellt framsynt under 80-talet. Det har gått att tjäna mer pengar på annat än framsynta investeringar. Det ligger ett ansvar på industrialister att satsa pengar på nya produkter och att tänka långsiktigt. Man kan inte bara tänka: pengar gör pengar, och göra investeringarna där de för tillfället ger den största avkastningen. Tanken bakom löntagarfonderna var att man skulle garantera kapital för långsiktiga satsningar. Det byggde på erfarenheten att sådana satsningar inte uppkommer spontant och inte görs på ett sådant sätt att man får säkra jobb för framtiden för de anställda. Jag konstaterar med tillfredsställelse att Per Westerberg säger att man skall ta till vara de goda erfarenheterna av utvecklingsfonderna och rätta till fel och brister. Men det fanns inget i det avsnittet av svaret som andades om att man skulle plocka bort deras möjlighet att låna ut pengar, och det ser jag med tillfredsställelse. Det är möjligt att riskkapitalbolagen inte gjorde något år ett. Men de finns kvar i denna struktur som sex riskkapitalbolag. Regeringen borde ha satt i gång deras verksamhet när den såväl behövdes. Jag undrar om konsekvensen av Ian Wachtmeisters resonemang är att han i enlighet med motionen från Ny demokrati vill socialisera riskkapitalbolagen, dvs. öka det statliga ägandet i dem.
Fru talman! Det görs i dag satsningar genom Atle och Bure för att tillgodose en del av riskkapitalbehovet i de mindre och medelstora företagen. Vi kommer att vara aktiva med våra ägarandelar i såväl Atle som Bure och försöka fullfölja riksdagens intentioner och vad som står inskrivet i bolagsordningen. Vi följer mycket noggrant den verksamhet som pågår i resp. bolag och för självfallet även en dialog med övriga ägare i bolaget. Vi kommer att ta vårt ägaransvar. Det är därför vi sitter med de aktieposter vi har i dessa bolag. När bl.a. Industriförbundets nuvarande ordförande talar om att man behöver 100 miljarder kronor per år i nytt riskvilligt kapital inser var och en att 6,5 miljarder till mindre och medelstora företag inte löser problemet med riskkapitalförsörjningen för dessa bolag. Lönsamheten måste upp över statsobligationsräntan. Inte ett enda år under 1980 talet kom man i svenskt näringsliv upp till en genomsnittlig lönsamhet som översteg statsobligationsräntan. Det gjordes finansiella placeringar. Fastighetsplaceringar var lönsamma. De genererade heller inte riskkapital till den mer industriella sektorn av näringslivet, vilket de kanske skulle ha gjort. Det är därför som det enligt vår uppfattning är så viktigt att minska beskattningen av produktionen. Svenska företag klarar knappast av att betala högre skatter än sina konkurrenter utomlands utan att behöva dra ner på verksamheten. Vi måste ha konkurrenskraftiga skatter. Det måste vara möjligt att skapa en lönsamhet som är jämförbar med åtminstone den som finns i konkurrentländerna runt om i världen. Vill vi dessutom att svenskt näringliv skall öka i volym måste lönsamheten kanske t.o.m. vara något högre för att det skall bli större expansion i Sverige än i omvärlden. Vi måste göra särskilda insatser. Det gäller framför allt teknikspridning, kompetensutveckling, innovationer, uppfinnare, dvs. det som för fram och förnyar svenskt näringsliv. Det skall även i framtiden orka bära relativt goda löner. Jag vill inte att Sverige skall bli ett låglöneland. Sverige skall vara ett land som konkurrerar med kvalificerade produkter och kompetent personal. Därmed orkar näringslivet bära goda lönenivåer. Vi måste tillåta lönsamhet och ha en konkurrenskraftig beskattning. Vi måste se till att vi har bra system för att överföra tekniskt kunnande från universitet och högskolor till små, medelstora och stora företag. Vi måste se till att vi har ett kreditsystem som fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är bara att konstatera att Rune Molins sex riskkapitalbolag inte blev någon framgång. Det var därför vi förändrade själva riskkapitalstrukturen, bl.a. genom riksdagsbeslutet föregående juni. Vi får nu riskkapitalbolag som domineras av privat ägande. De kommer att bli till hundra procent privat ägda. Därmed vågar de att göra affärer med andra privata företag och bli mycket aktivare. Vi vet av erfarenhet att det inte är många företagare som vill släppa in statligt kapital som delägare i sina egna bolag. Det är därför det är så viktigt att riskkapitalbolagen är privatägda och fungerar på kommersiell grund. Det skall finnas en form av pluralism mellan dem som gör att de kan vara konkurrenter till varandra och sporra varandra till olika typer av framgång. Jag noterar att de sex riskkapitalbolag som tillskapades i och med riksdagsbeslutet har mycket olika resultat efter de första fem månadernas verksamhet. Det finns all anledning att utvärdera varför det går olika snabbt med placeringarna, och sedermera skall även en utvärdering ske av hur placeringarna utvecklar sig. Vi kommer att följa utvecklingen via Atle och Bure. Den skall ske på kommersiell grund. Vi kommer att tillse att man satsar i enlighet med riksdagens intentioner och med en stark koncentration på mindre och medelstora och gärna teknikintensiva företag, vilka ger sitt bidrag till förnyelsen av svenskt näringsliv.
Fru talman! Jag nämnde att jag skulle läsa upp en liten bit ur det brev som jag har skrivit till Bure och som går i väg i dag. Jag kanske skall nämna att cheferna där -- styrelseordförande och VD -- ''Vad är småföretag? De företag som är så små, att det är obegripligt om man varit chef för Volvo eller ESAB! Det är inte företag med hundratals anställda. I Sverige är sådana företag medelstora och jag har märkt att Ni stundtals låter nådens sol skina för denna typ av företag. Men de små, mycket små ... Vid mötet berättade Ni, om att nu skulle dessa små företag minsann få 350 miljoner i högriskpengar. Det var visst tillsammans med MIAB och Företagskapital som detta skulle arrangeras. Jag är mycket intresserad av att få kontakt med den eller dem som skall ansvara för denna satsning. Tills jag blivit övertygad om matsatsen, kvarstår min kritik mot Bure med dotterbolag. En kompetent toppledning med enorma pengar till sitt förfogande, verkar ha mycket svårt att ge småföretagandet den kapitalinjektion det behöver.'' I dag är staten också bankägare, även om det inte precis är Per Westerbergs fel. Det har skett genom att alltihop har packat ihop. Men det finns dock statligt ägda banker. Om nu dessa riskkapitalbolag skall ta risker undrar man hur det egentligen är med kreditgivningen i dessa banker. Jag tror att ni kan göra en insats även där. Till Vänsterpartiet kan jag ge det lugnande beskedet att vi i Ny demokrati inte tänker delta med er och socialisera Sverige. Däremot kommer vi att trycka på, oavsett vilka ägare det än är, men framför allt om det är staten, eftersom vi som politiker har ett inflytande där. Det ägaransvar som man har måste man ta. Vi måste ligga i och blåsa på de andra. Näringsministern har fullständigt rätt i att det allra viktigaste givetvis är det klimat under vilket företagen har att arbeta och de allmänna förutsättningarna. De 6,5 miljarderna skulle inte lösa allt, eftersom det behövs 100 miljarder. Men de kan vara som det vatten man häller i en pump för att få den att över huvud taget fungera så att det kommer upp vatten. Det är ingen som kan arbeta med gamla pumpar i dag. Men så fungerade de en gång i tiden. För att få i gång verksamheten måste man visa att det går. Jag tror att det är samma sak med de 100 miljoner som vi har föreslagit att man skall använda till exploatering av innovationer. Går det i gång, och visar man att det kommer i gång -- framgång föder framgång -- får vi det som vi brukar kalla drag under galoscherna. Är det någonting vi behöver i arbetslöshetens Sverige är det precis detta. Tack.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande, finns det hos Ny demokrati och regeringspartierna ett gemensamt ansvar för den uppkomna situationen -- detta skapades gemensamt. Jag hävdar att de här bolagen fungerar precis som det var avsett. Det är litet djärvt av Ian Wachtmeister att, utan att visa några belägg för det, påstå att de inte följer sina bolagsordningar. Ian Wachtmeister säger att han inte vill socialisera Sverige. Nej, det är möjligt, men Ny demokrati har väckt en motion om ökat statligt ägande i riskkapitalbolagen. Det är väl ett steg mot att återsocialisera dem. Eller var motionen ett olycksfall i arbetet? Det är bra med ett aktivt ägande -- det talade vi om redan under den förra regeringsperioden. Jag skulle vilja fråga Per Westerberg: Hur länge tänker staten som ägare ha kvar den typ av tredjedelssocialism som man nu har i riskkapitalbolagen? Är det Per Westerbergs modell för blandekonomi? Eller skall vi släppa denna viktiga del för det svenska näringslivets överlevnad till privata spekulanter och mindre nogräknade företagare? Jag vill avsluta med att lyfta fram en sida som har diskuterats alldeles för litet när det gäller framtidssatsningarna och försöken att räta upp den svenska ekonomin, och det är investeringar i modern miljövänlig teknik. Staten tar in ganska avsevärda belopp i miljöskatter, och väldigt litet av detta går tillbaka till produktionen, till industrin, i form av stimulans till framsynta miljöanpassade investeringar. Per Westerberg vet mycket väl att den typen av investeringar för omstrukturering av industrin försiggår och stimuleras mycket intensivt runt om i världen. Det är mer eller mindre en överlevnadsfråga för svensk industri att hänga med i den utvecklingen. Jag skulle gärna se att regeringen tog ett initiativ för att föra in frågan om framsynta miljöinvesteringar i debatten. Man kan gärna stimulera dem genom generösa avskrivningsregler eller på annat sätt, men se till att den typen av investeringar kommer in i diskussionen, så att det inte bara talas om momssatser hit och dit.
Fru talman! För att börja med det sista, noterar jag bara att en av de forskningsstiftelser som bildas gäller just miljöområdet. Den kommer att ha en besättning med företrädare även för näringslivet, och man skall försöka kommersialisera resultaten av miljöforskningen för att kunna ta fram nya produkter och även profilera delar av svenskt näringsliv på det området. Rolf L Nilson säger att man överlåter marknaden åt om man inte har statliga riskkapitalbolag. Jag tycker inte att den benämningen gäller för svenskt näringsliv. Det är seriösa företagare, seriösa personer, som vill investera. Men det är bara att notera att det inte blir mycket till resultat när det inte kommer fram investeringar och detta samtidigt kan sättas i samband med världens högsta skattetryck, i synnerhet på mindre, medelstora och nya företag. Det är därför vi vill göra de omfattande skatteförändringarna och vill försöka få upp lönsamheten i näringslivet, dvs. för att få det att expandera och för att det skall bli lönsammare att satsa på riskinvesteringar i näringslivet än på statsobligationer. Det är det enda sättet att verkligen få en fungerande riskkapitalmarknad som är värd namnet. Jag går nu tillbaka till Atle och Bure. Ja, vi kommer att följa verksamheten där noggrant. Vår avsikt är självfallet att kunna sälja av statens ägande i Atle och Bure, men vi vill först tillse att vi har fått ett strukturerat ägande i bolagen och dessutom tillse att de fungerar och följer de intentioner och den bolagsordning som har satts upp. Till skillnad från en del andra, som är ännu otåligare än vad jag är -- jag är tyvärr ganska otålig -- vill jag vänta med utvärderingen av hur man har lyckats med de olika satsningarna tills arbetet har bedrivits något år eller mer. Dessförinnan skall vi självfallet aktivt medverka i arbetet för att försöka hjälpa till så att de kommer fram på ett positivt sätt. När det gäller bankerna och partnerskapen, kan jag först bara notera att Atle och Bure kanske inte avser att gå in i 1 000 eller 2 000 småföretag, utan just gå in indirekt, via partner eller andra riskkapitalbolag. Det är där man måste utvärdera och göra olika typer av partnerskap för att nå fram. När det gäller bankerna och kreditgivningen, tror jag att bankerna måste sköta den -- annars kommer vi till syvende och sist att tvingas ta ansvar för nästan varje enskilt kreditbeslut. Däremot måste vi skapa förutsättningar för dem som gör att de har möjlighet att fungera bra. Till sist, fru talman, talade Ian Wachtmeister om innovationspengar för 100 miljoner.

Fru talman!

Resolutionen kan sägas innebära -- såsom interpellanten påpekar -- en framflyttning av försvaret för de mänskliga rättigheterna genom att konsekvenserna av detta förtryck i det irakiska sammanhanget betecknades som ett hot mot internationell fred och säkerhet och vägen därmed öppnades för internationellt ingripande. Situationen i Kosovo är spänd. Den serbiska polisen och administrationen utövar ett förtryck mot den albanska befolkningen. Samtidigt måste konstateras att läget i Kosovo inte är entydigt. Det serbiska förtrycket varierar i styrka från dag till dag och mellan olika områden och är stundtals mer nyckfullt än systematiskt. Bekräftade uppgifter talar om godtyckliga husrannsakningar, trakasserier, massavskedanden etc. Jämsides därmed kan exempelvis noteras att det kosovoalbanska partiet ''Democratic League of Kosova'' kan verka tämligen fritt och att ett jämförelsevis stort mått av pressfrihet råder. Det välorganiserade informella kosovoalbanska samhället har visat sig ha en betydande motståndskraft mot serbernas försök att dominera det. Den instabila politiska situationen, som lätt kan urarta och faran att konflikten i Bosnien Hercegovina sprider sig till Kosovo, har gjort att den svenska regeringen verkat för en långtidsnärvaro av ESK i bl.a. Kosovo. Uppgiften för denna närvaro är att främja en dialog mellan de berörda befolkningsgrupperna och myndigheterna, samt att följa den politiska utvecklingen och medverka till lösningen av lokala problem. Positiva effekter har kunnat noteras i större orter som Pec och Prizren, där t.ex. övergrepp från serbisk polis har minskat i omfattning. Det är också regeringens strävan att trots den rådande situationen söka främja en dialog mellan serber och kosovoalbaner. Detta är oundgängligt för att stabilisera den sköra situation som nu råder. Detta borde också ligga i serbernas intresse, vilka inte skulle vinna på en uppblossande väpnad konflikt och en därmed följande internationalisering av Kosovofrågan. Om kosovoalbanerna omprövade sitt bojkottbeslut och i stället valde att delta i de kommande regionala valen, skulle det kunna resultera i en tydlig manifestering av kosovoalbanernas och LDK:s helt dominerande ställning i Kosovo. Därmed skulle det också stå klart för serberna i Kosovo att den albanska befolkningsgruppen inte kan negligeras. Serberna å sin sida måste erbjuda kosovoalbanerna, som oavsett alla historiska serbiska argument är i absolut majoritet i dag, något annat än förtryck och återupprätta Kosovos autonoma status. Denna autonomi bör åtminstone vara på samma nivå som enligt 1974 års jugoslaviska författning. Dessutom bör ett effektivt minoritetsskydd tillskapas som garanterar trygghet för den albanska befolkningsgruppen i hela den restjugoslaviska statsbildningen och som möjliggör samlevnad mellan de båda befolkningsgrupperna. Fru talman! Antagandet av resolution 688 föregicks som bekant av ett extremt agerande från den irakiska krigsmakten mot befolkningen i bl.a. kurdiska områden i norra Irak, vilket resulterade i massiva flyktingströmmar till gränsområdena mot Turkiet. Dessa flyktingströmmar nådde under kort tid en omfattning av över 1 miljon människor. Det är inte sannolikt att säkerhetsrådet i dag skulle fatta ett beslut om skydd av befolkningen i Kosovo liknande det i resolution 688 om Irak. Men man får inte bortse från risken att läget kan förvärras. Det åligger primärt den serbiska ledningen att se till att en sådan situation inte uppstår. Ett mer överhängande hot ligger i risken att striderna i Bosnien-Hercegovina, som redan av säkerhetsrådet betecknats som ett hot mot internationell fred och säkerhet, sprider sig till Kosovo. Skulle ett läge uppstå där den allmänna situationen och risken för uppblossande stridigheter i Kosovo förvärras, är regeringen beredd att ställa sig bakom krav på agerande från säkerhetsrådets sida. Sverige kan också tänka sig att stödja en ökad internationell närvaro i Kosovo i syfte att förbättra situationen och förhindra konfliktspridning.
Fru talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret. Jag vill börja med att ta upp den sista meningen, om att Sverige kan tänka sig att stödja en ökad internationell närvaro i Kosova. Läget har förändrats något sedan svaret skrevs, eftersom det i helgen i FN:s fredsplan har bestämts att man skall öka insatserna där. Jag förstår inte att utrikesministern kan säga att läget i Kosova inte är entydigt och att förtrycket inte är systematiskt. Ända sedan studentrevolten 1981, som krävde ca 2 000 unga studenters liv och innebar långa fängelsestraff för många andra, kan man utan svårighet visa på lagar och åtgärder som undan för undan har införts och vidtagits och därmed konstatera att förtrycket är just systematiserat. Vem kan i dag påstå att LDK kan verka tämligen fritt? Partiledningen och dess ledamöter kallas exempelvis regelbundet till informationsmöten hos polisen och kvarhålls under kortare eller längre tid. Familjemedlemmar förföljs och trakasseras av civilklädda poliser, och telefonhot hör till vardagen. När vi nyligen besökte området och träffade representanter för LDK, tordes de inte ens ha ett papper på sig som handlade om partiet eller om vad som händer för att inte riskera att bli fängslade. När LDK-medlemmen tillika rektorn för Pristinas universitet i ett brev till den nuvarande serbiske rektorn bad att få tillgång till universitetets lokaler, blev han fängslad med motiveringen att han hade upprört allmänheten. Det står också i svaret att det råder ett stort mått av pressfrihet. Polisen ockuperade TV-huset redan den 5 juli 1990 och behärskar både TV och radio. Det finns endast en albansk tidning kvar, som under lång tid har haft stora svårigheter att komma ut annat än mycket oregelbundet -- upplagorna har mestadels beslagtagits. Det som gör mig mest bestört är utrikesministerns uttalande, att om kosovaalbanerna omprövar sitt beslut att inte delta i de kommande regionala valen skulle de genom valen kunna manifestera sin dominerande ställning. Vem påstår och kan bekräfta att det skall hållas regionala val? Anledningen till att serberna har bojkottat de val som har hållits i Kosova i december 1989 och maj 1992, och i stället anordnat ett serbiskt val, är ju att albanerna i Kosova utgör 90 % av befolkningen, medan de i hela Serbien utgör enbart 25 %. Vitsen är ju just att manipulera, så att de blir en minoritet i stället för en majoritet. Det är ett faktum att parlamentet är upplöst och att parlamentsledamöterna är tvingade i exil. Det finns för närvarande 114 stycken i exil i ett av grannländerna. Om de skulle åka in i landet och hålla ett möte skulle det rendera 15 års fängelse, eftersom de är efterlysta. Kosova och dess folk, albanerna, har all anledning att vara besvikna på västvärlden som inte stöder deras folkvalda parlament och deras ickevåldsstrategi. Serberna motiverar sitt agerande när det gäller Kosova med att det finns historiska orsaker. Men när det gäller Vojvodina kan man ju konstatera att serberna säger att de historiska perspektiven inte spelar någon roll. Utan det faktum att serberna är flera gör att det området måste vara serbiskt. Jag vill fråga utrikesministern om hon inte ser skillnaden mellan att Kosova tidigare var en del av Jugoslavien -- många republiker balanserade då varandra -- och att Kosova nu är lämnat ensamt med serberna. Jag vill också fråga om utrikesministern inte ser risken att det förtryck som gör att folk flyr kan rubba den ömtåliga etniska balansen i grannländerna, exempelvis i
Fru talman! Utrikesministern! Det finns delar i det här svaret som är en riktig analys av läget i Kosova och av det förtryck, som många har velat kalla för ett apartheidsystem, som riktar sig mot en etnisk grupp. Men det finns också delar i svaret som jag reagerar emot. Det finns tyvärr många exempel på att parlamentsledamöter har både fängslats och torterats -- kanske inte under långa perioder, men under ett par dagar. Det sker ständigt sådana här tjuvnyp mot parlamentariker i Kosova, men även mot andra kategorier. Jag var själv nere i Kosova strax efter valet i maj 1992. Då vågade man inte ens placera mig på ett hotell, därför att man var rädd för att den serbiska polisen skulle rusa in och fängsla både mig och andra som var med i den delegation som var nere. Veckan innan hade internationella journalister blivit både spöade och fängslade. Det har hänt en hel del sedan det valet, men man kan knappast säga att situationen har blivit bättre. Ett exempel på det är de många berättelser om flyktingar från Kosova som vi har utvisat ur Sverige. De lämnas av i Skopje i Makedonien, och den makedonska polisen överlämnar dem till den serbiska polisen. Sedan följer både förhör och misshandel. De måste inställa sig varje dag hos polisen. De fråntas pass, och de och deras familjer blir ständigt terroriserade. Det är väl inte rätt statsråd att diskutera flyktingfrågor med, så jag skall avstå från det. Men detta är bara ett exempel på hur det är. Jag har fått ett antal brev från kosovaalbaner som har släktingar som har utvisats och som just har råkat ut för detta. Det är en systematisk förföljelse av albaner i Kosova, och det finns många andra och tydliga exempel på hur apartheidsystemet fungerar. Vad gäller alltifrån sjukvård till utbildning, jobb, möjligheter att försvara sig i domstol, att ge ut tidningar och att göra sin röst hörd har albanerna mycket stora problem. För en tid sedan hade vi kosovaalbanernas president och premiärminister här. Presidenten vågar man så att säga inte göra något allvarligare emot, men premiärministern kan alltså inte återvända till Kosova, utan han måste stanna utanför landet, därför att han lever under ett mycket starkt hot från den serbiska sidan. Jag skulle vilja göra ett tillägg till den fråga som Berith Eriksson har ställt. Nu har vi en situation där USA och fyra andra förslagsställare föreslår en ökad FN-närvaro i Kosova och Makedonien. Det måste ju tyda på att man gör den bedömningen att situationen har skärpts i området. Detta stämmer ju inte riktigt överens med utrikesministerns svar, som snarast antyder att det har blivit bättre. Hur tolkar den svenska regeringen den bedömning som har gjorts från bl.a. USA:s sida, och vilka konsekvenser får det för den svenska regeringens syn på läget i det här området? Kan en förändrad syn leda till att Sverige mer aktivt kan driva ett sådant krav som Berith Eriksson har ställt om ett slags skyddsresolution för den albanska befolkningen i Kosova?
Fru talman! Det är egentligen inte någonting i mitt svar som motsäger vare sig Berith Erikssons eller Kent Carlssons beskrivning. Vi är alla medvetna om att det förekommer förtryck och övergrepp och att situationen är mycket spänd. Det jag försöker säga i svaret är att jag tror att vi skall vara medvetna om att det serbiska förtrycket varierar i styrka från dag till dag och mellan olika situationer -- jag var väl medveten om att detta skulle kunna röna motsägelser. Jag vill gärna berätta att vi får en kontinuerlig rapportering från våra ESK-observatörer som verkar i Kosovo. Det finns ju ett beslut från Stockholmsmötet om att antalet observatörer betydligt skall ökas. Det är någonting som vi arbetar på att få till stånd. Till Kent Carlsson vill jag gärna säga att vi naturligtvis inte från svensk sida, och jag tror inte heller från ESK:s sida, har någonting emot en FN närvaro. Det vore bra. Men det gäller att vi ser en överenskommelse om en sådan FN-närvaro. Det finns dock ingen anledning annat än att välkomna också en FN-närvaro. Nu måste vi jobba på det sätt som vi gör med våra ESK-observatörer. De våldsdåd som ägde rum under helgen, då ett antal serbiska poliser sköts till döds och ett antal andra sårades är ju någonting som väcker stark oro hos oss, därför att vi vet att den här typen av våldsdåd, vem som än utför dem, kan leda till repressalier och en upptrappning. Det faktum att detta nu har ägt rum gör att våra ESK observatörer i Kosovo i dag på de tre platser i provinsen där missionerna är representerade kommer att uppsöka såväl de serbiska myndigheterna som representanter för den albanska befolkningsgruppen för att vädja om lugn och besinning, i syfte att dämpa känslorna så att inte lördagens överfall leder till någonting mycket värre. Det är på det här sättet som vi kan arbeta direkt. Vi har även en svensk observatör bland de här observatörerna, och vi står nu i kontakt med dem för att försöka hjälpa till att se till att inte detta som har hänt skall leda till någonting mycket värre. Berith Eriksson frågade mig om synen från svensk sida. Jag redovisade ju att vi ser att Kosovo bör uppnå en autonomi på samma nivå som enligt 1974 års jugoslaviska författning. Det internationella samfundet intar naturligtvis en annan attityd än åtminstone en del av kosovoalbanernas representanter, som ju önskar full självständighet. Detta är naturligtvis fröet till en oerhört laddad situation mellan serberna och albanerna.
Fru talman! Utrikesministerns beskrivning av riskerna -- att striderna skall sprida sig från Bosnien -- är också litet oklar. Vad menar utrikesministern? Det är ju inte de bosniska serberna som kommer att anfalla albanerna, utan det är ju i så fall serberna i Restjugoslavien. Det har ju länge stått klart att de bara väntar på de tillfällen då albanerna skall göra motstånd. Arkan och hans folk är väl förberedda för en sådan situation. Vi i västvärlden har ju hjälpt till genom att skicka tillbaka massor av otåliga unga män, vilket bidrar till att öka risken för att kosovoalbanerna drar på sig en massaker. Det blir ju inte ens som i Bosnien-Hercegovina, utan det blir fråga om en massaker, eftersom albanerna är obeväpnade. Förtrycket har undan för undan byggts upp. Man behöver inte gå längre tillbaka än till 1928, då serberna förde fram tanken på ett nytt Storserbien. Det är vad serberna nu försöker att genomföra. Man kan följa hur serberna har gått till väga genom att följa hur lagarna har kommit till.

Den 18 april 1991 infördes lag 22:91 om särskilda förhållanden när det gäller handel med fast egendom. Som tidigare nämndes här finns det dessutom en lag som gör det möjligt att sätta människor i arrest under en period av 30 dagar, som sedan kan förlängas med ytterligare 30 dagar. Detta är nästan den enda lag som används i dag. Man arresterar människor godtyckligt och misshandlar dem för att sprida skräck. Jag vill fråga utrikesministern om hon kan peka på något som kan leda till en positiv utveckling. Serbernas strategi är ju helt klar.
Fru talman! I början av mitt förra inlägg påpekade jag att mycket av den beskrivning som finns i utrikesministerns svar är korrekt. Sedan har vi kanske litet olika ambitionsnivå när det gäller i vilken takt vi vill att det skall genomföras förändringar i detta område. Det är klart att en av de stora konfliktfrågorna är att Serbien och Restjugoslavien inte kan tänka sig att låta den här landbiten bli en självständig stat. Det är ju albanernas krav, att få bli en egen och självständig stat, vilket de också har visat i folkomröstningar och val. När det gäller andra länder, som nu är erkända av Sverige, där folket så tydligt som albanerna har gjort har uttalat att de vill bilda en egen stat, har vi följt det folkets vilja. Det är möjligt att man måste ta vägen över en autonomistatus under en period, men detta skall kopplas till folkomröstningar och annat för att de som bor i Kosova skall få avgöra sin egen framtid. Utrikesministern nämnde våldsdåden som inträffade nu i helgen. Jag är förvånad över att det inte har inträffat sådana tidigare, att den albanska befolkningen har hållit sig så lugn under så lång tid. Det finns även albanska hetsporrar som tycker att det hela har gått för långt och att förtrycket har varat för länge. I ett sådant här läge är det oerhört viktigt att man känner att man har ett massivt stöd från omvärlden för sin sak, eftersom de mer moderata och lugna ledarnas inflytande då kan öka, så att de kan hålla tillbaka dem som vill ta till vapen. Jag vill återkomma till den fråga som jag ställde. I svaret står det: ''Skulle ett läge uppstå där den allmänna situationen och risken för uppblossande stridigheter i Kosovo förvärras, är regeringen beredd att ställa sig bakom krav på agerande från säkerhetsrådets sida.'' Såvitt jag förstår är det väl ganska troligt att säkerhetsrådet kommer att agera. Då kan man tolka statsrådets svar så, att det nu är fråga om en ökad skärpning av den allmänna situationen. Eller är det bara under den förutsättningen som vi stöder det initiativ som USA nu tar? Jag hoppas att det inte är så, utan att vi är allmänt positiva till en utplacering av en FN-trupp, som kan medverka till att förhindra öppna strider med vapen.
Fru talman! Här finns alltså en skillnad i synsätt. Det internationella samfundet erkänner inte Kosovos självständighet, utan man erkänner dess rätt till autonomi, som jag tidigare redovisade. Detta är naturligtvis en av ödesfrågorna i den här regionen, eftersom det står alltmer klart att kosovoalbanerna är ute efter självständighet. De vill inte ha något samröre med serberna. Serberna å sin sida anser att de har lika mycket historisk rätt till detta territorium som kosovoalbanerna har. Att reda ut vem som har rätt och inte rätt är en mycket komplicerad historisk process. Berith Eriksson tog upp olika lagar som för tanken till att serberna försöker att åstadkomma etnisk rensning i Kosovo. Det har de grundligen misslyckats med, därför att fördelningen av albaner och serber var 1948 -- alltså efter andra världskriget -- ju helt annorlunda än i dag. Då fanns det 68 % albaner och drygt 23 % serber. I dag finns det 90 % albaner och 7,4 % serber. Den albanska dominansen i området har ökat högst påtagligt, vilket har reella effekter. Albanerna har i dag en ''informell'' ekonomi i Kosovo, som är av betydande styrka. Detta bidrar också till albanernas dominans i regionen. Jag skall inte gå in på invandringsfrågor. Jag är tacksam att Kent Carlsson sade att det var bättre att föra den diskussionen med ett annat statsråd. Men jag kan ändå nämna att dr Rugova, när jag träffade honom, direkt sade till mig att han inte önskar att hans folk skall fly. Han vill att folket skall stanna kvar och bidra till det kosovoalbanska samhället. Jag vet inte om han sade samma sak till er, men jag måste ändå säga att jag tyckte att det var ett viktigt besked.
Fru talman! Jag vill börja med det sista som utrikesministern sade. Vi fick också ett mycket entydigt besked från olika representanter för mänskliga rättighetsorganisationen. Man vill inte att de unga albanska männen skall få permanent uppehållstillstånd i något västland, men man vill inte ha hem dessa män nu i detta känsliga läge. Och detta av två anledningar: dels vill man att de skall få behålla livet, eftersom de utgör nästa generation, dels är man rädd för att dessa män skall dra på albanerna en massaker. Västvärlden har inte gett LDK:s icke-våldslinje det stöd som man hade önskat. Alla unga män skickas ju nu tillbaka. Västvärlden har inte ens stött Kosovas rätt till autonomi. Om man ser tillbaka på lagstiftningen, finner man hur serberna undan för undan har kunnat tillskansa sig den position som de i dag har. Av LDK:s strategi när upplösningen av Jugoslavien började kan man dra slutsatsen att de övriga republikerna trodde att uppgörelsen med serberna skulle ske i Kosova. Därmed skulle republikerna mer helskinnade kunna dra sig ur federationen, ur Jugoslavien. Men så blev inte fallet. Även om man inom LDK hittills har varit framgångsrik med sin icke-våldsstrategi, håller den inte i längden, om man inte får västvärldens stöd. Makedonien har existerat i 45 år och nu erkänts som självständig stat, och det är ju okej. Men varför erkänns inte Kosova? Albanerna är ju Balkans äldsta folk. I Kosova säger man att om den jugoslaviska federationen hade forsatt att existera, hade det varit möjligt och acceptabelt för Kosova att ingå där. Men nu när Slovenien, Kroatien och Bosnien är borta har balansen gått förlorad, vilket gör det omöjligt för kosovoalbanerna att bli lämnade med serberna.
Fru talman! Jag håller med både interpellanten och Kent Carlsson om att det internationella samfundet måste uppmärksamma Kosovo. Det har också varit ett av mina budskap när jag under de senaste veckorna har varit ute och diskuterat situationen i Jugoslavien. Det åligger därför Sverige, som nu har ordförandeskapet i ESK, att se till att det blir en ökad observatörsnärvaro och att man är mycket aktiv i Kosovo. Berith Eriksson sade att det internationella samfundet inte stöder icke-våldsstrategin. Det förstår jag inte riktigt. Jag kan inte tänka mig att vi inte stöder denna strategi. Däremot finns det en skillnad genom att det internationella samfundet stöder en försoningsprocess mellan albaner och serber. Man stöder alltså icke självständighetssträvandena, utan man stöder autonomisträvandena. Det är en skillnad som den kosovoalbanska ledningen är väl medveten om.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om min syn på SIP, Svensk-Internationella Pressbyrån, dess verksamhet och framtid och hur jag bedömer möjligheten för att verksamheten skall kunna fortsätta, eventuellt i mindre omfattning på grund av det statsfinansiella läget, till dess utredningen om Sverigeinformationen i utlandet framlägger sina förslag. SIP etablerades 1927 och är ett helägt dotterföretag till Sveriges Allmänna Exportförening. Byrån har fungerat som en neutral informationskanal för förmedling via SIP-bulletinen av svenskt notismaterial till utländska massmedier. Notiserna har huvudsakligen industriellt och tekniskt innehåll men omfattar även kortare ekonomiska och politiska nyheter från Sverige. Upplagan är ca 7 000 Genomslagskraften varierar mellan olika länder och regioner. Bulletinen riktar sig huvudsakligen till tidningsredaktioner men är också ett av våra beskickningar i utlandet ofta uppskattat hjälpmedel i deras informationsverksamhet. SIP har genom åren finansierats genom bidrag dels från näringslivet, dels från staten. Under innevarande budgetår 1992/93 har det statliga bidraget uppgått till 2 525 000 kronor. Industrins bidrag har varit jämförelsevis blygsamt. Förra budgetåret uppgick bidraget till 274 000 kronor, vilket motsvarade 11,2 % av det statliga anslaget. Ett förestående generationsskifte inom SIP:s ledning förväntas öka kostnaderna för utgivningen. Inför arbetet med årets budgetproposition meddelade Industriförbundet att man inte längre var beredd att satsa vidare på SIP. De svenska företagen ansåg inte att man fick tillräcklig utdelning på satsade medel. Som jag redovisat i årets budgetproposition, medför det besparingskrav som ålagts Utrikesdepartementet att jag ansett det nödvändigt att dra in bidraget till SIP, dvs. 2,52 miljoner kronor. Förslaget har efter behandling i utrikesutskottet, där det ej föranlett kommentarer, antagits av riksdagen. Jag vill samtidigt understryka att indragningen av bidraget till SIP skall ses som ett led i UD:s budgetprioriteringar, och alltså inte har något samband med ambassadör Magnus Sedan vår avsikt att dra in bidraget till SIP blivit bekant, har man från näringslivshåll gjort förnyade ansträngningar att mobilisera pengar för SIP:s verksamhet. Dessa ansträngningar har tyvärr åter visat, att företagen inte är beredda att satsa på bulletinen, i varje fall inte i dess nuvarande utformning. Just nu pågår diskussioner med Industriförbundet syftande till att undersöka förutsättningarna att på kommersiell basis och med en mera företagsanpassad produkt fortsätta utgivningen av SIP-bulletinen. För att underlätta en sådan lösning och under förutsättning att man även från näringslivshåll är beredd att bidraga härtill skulle jag för min del vara beredd att av departementets informationsmedel lämna visst kontant ekonomiskt stöd.
Fru talman! Fru utrikesminister! Tack för svaret, särskilt för det sista avsnittet, vilket jag skall återkomma till senare. Jag vill också säga att jag delar utrikesministerns positiva uppskattning av Innan jag går in på slutsatserna vill jag ta upp två principiella frågor. Den ena handlar om hur det gick till med budgetprioriteringarna. Utrikesministern säger att det minskade anslaget till SIP inte hade något med Faxéns utredning att göra, utan att det skulle ses som en ren budgetprioritering. Jag tycker att det är synd att man lägger ner en verkamhet, som visserligen har varit liten och begränsad, men som har haft en mycket stor effekt. Det är i budgetsammanhang lätt att stryka små anslag och att säga att det är lätt att ta bort dem. Men liten tuva, osv. Jag tror också att det är en helt annan sak att bygga upp en sådan här verksamhet när väl eldsjälarna har lämnat den. Jag vet att en del skall sluta, men det är viktigt att man suger ut det sista av deras intresse av att göra något mer av SIP än vad det är just nu. Dessutom skall Faxéns utredning diskutera och ta hänsyn till olika samverkansformer. Därför tycker jag att den verksamhet som SIP bedriver skulle kunna vara en viktig del i ett sådant fortsatt arbete. Bilden av Sverige utomlands är betydelsefull, och kunskapen om vårt land har betydelse både när det gäller att få utländska studenter till Sverige och när det gäller våra EG-förhandlingar eller vårt vanliga handelsutbyte. Detta vet allt fler. Därför tror jag att det hade varit bra om SIP kunde få fortsätta att fungera. Som sagt ser det ut att finnas litet möjligheter nu. Den andra principiella frågan som jag vill ta upp är vem som skall betala för en allmän Sverigeinformation. Denna fråga är nu aktuell också när det gäller turismen och presentationen av Efter förra årets Sevillautställning, som ju blev en succé och där svenska företag verkligen ställde upp tillsammans med staten och kanske långt mer än vad staten gjorde, har en rad uppföljningar ordnats med diskussioner. Det har då framkommit att man från statens sida tycker att det inte är rätt att de skall betala för den mer allmänna informationen om Sverige. Deras uppgift är att göra reklam för och att marknadsföra sina företag och deras tjänster och produkter. Därför tycker jag att staten borde ta sitt ansvar när det gäller informationen om Sverige, när det gäller såväl företagande och turism som investeringar, vilket också skulle komma staten till del. Detta gör man ju ganska bra när det gäller kultur och politik. Det är därför naturligt att man förstår att företagen inte har ställt upp med mer pengar till lansering och försäljning av SIP. Den lösning, som nu utrikesministern föreslår, tycker jag känns väldigt bra. På det sättet skulle dels Sverige få bra information, dels skulle företagen kunna bli kända som svenska, vilket ju inte alltid är fallet. Fru talman! Därför är jag särskilt glad över att statsrådet nu säger sig vara beredd att lämna visst kontant stöd om det finns möjlighet att tillsammans med Industriförbundet diskutera sig fram till en mer företagsanpassad produkt. I det sammanhanget skall även jag försöka att hjälpa till. Jag vill tacka för svaret och hoppas att vi till hösten kan se en något förändrad SIP. Slutligen vill jag överlämna en liten bok på engelska om svenskhet, vilken kanske kan vara till nytta för statsrådet när hon träffar olika människor ute i världen. Tack.
Fru talman! Tack så mycket. Birgitta Wistrand har ju själv i sin verksamhet varit en av dem som har försökt att hjälpa till att fästa Sverige på kartan, bl.a. via Positiva Sverige. Birgitta Wistrand tog upp den vidare frågan, nämligen den om fördelningen av finanseringen mellan staten och näringslivet när det gäller att sälja Sverige och Sverigebilden utomlands. Jag skall inte ge mig in i den större diskussionen, där vi ser den nya Stiftelsen Sverigebilden i vilken näringsministern har ett speciellt ansvar. Jag har svårt att se annat än att man även här måste fortsätta att ha någon form av samverkan. Jag tänker då också på de många delegationer som olika statsråd leder utomlands där näringslivsmänniskor ingår. Utan att säga var skiljelinjen skall gå eller var huvudbördan skall ligga är det ändå naturligt att man försöker samverka. Detta är ju något som jag tycker att åtminstone vi i nuvarande regering försöker att göra till vår ledstjärna. Vi vill gärna samverka med företagsamheten både när det gäller att sälja Sverige och när det gäller svensk företagsamhet utomlands. Den mer begränsade frågan om SIP:s verksamhet, som Birgitta Wistrand har tagit upp, hade jag inte särskilt mycket kunskaper om innan jag tog del av interpellationen. Det är fråga om en insats av nästan historisk dimension. Jag tycker att det finns all anledning att här ge en eloge till de krafter som tämligen anonymt har arbetat med detta under många år. Men samtidigt måste man komma ihåg att världen under denna långa tid i högsta grad har förändrats. Vi lever numera i ett massmediesamhälle av en helt annan dignitet än tidigare. Vi har ett informationsflöde genom nyhetsorgan och nyhetsbyråer. Man kan något ifrågsätta hur mycket av denna typ av verksamhet som kommer att behövas i framtiden i detta helt förändrade samhälle. Samtidigt finns det ett värde i att ha en neutral informationskanal. Jag förstår att man häpnadsväckande många gånger har kunnat få in små notiser i alla möjliga tidningar över världens yta. Detta är i sig ett värde. Det är därför som UD och dess informationschef nu arbetar för att finna någon form av lösning. Vi får se om det lyckas.

Fru talman! Claus Zaar har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att de resegarantier som ställs skall ge resenärerna full säkerhet om en researrangör går i konkurs. Han har också frågat vad jag tänker göra för att arrangörer av paketresor skall få möjlighet att konkurrera på lika villkor. ''sällskapsresor'' skyldiga att ställa säkerhet för att trygga resenärernas ekonomiska intressen i vissa fall. Skyldigheten gäller i dag bara i fråga om sådana resor som går till ett land utanför Norden. Säkerhet skall ställas med det belopp som Kommerskollegium bestämmer, i regel minst EG-direktiv om paketresor förts över till svensk rätt. Direktivet har även medfört ändringar i resegarantilagen, vilka träder i kraft den 1 juli i år. Norden. Detta betyder alltså att fler arrangörer än tidigare måste ställa resegarantier för att skydda resenärerna vid en eventuell konkurs. Systemet med resegarantier bygger på att resenärerna skall få ekonomisk ersättning om ett reseföretag inte kan genomföra sin verksamhet, t.ex. vid en konkurs. Resenärerna skall ha ersättning för inbetalda förskott. De resenärer som är ute på resmålet skall få ersättning för eventuell kostnad för hemresa och hotellrum efter konkursen. De skall också ha ersättning för avkortad resa, om hemresan sker tidigare än planerat. Principen är att resenären får ersättning i efterhand efter prövning i Resegarantinämnden. Claus Zaar berör särskilt frågan om Time Air Kommerskollegium har företagets charterresenärer transporterats hem bl.a. med chartrade plan utan att behöva erlägga kontant betalning. Kostnaden för hemtransporten, ca 5 miljoner kronor, betalas ur resegarantin, som totalt är på 13 miljoner kronor. Resterande belopp kommer att betalas till resenärer som har betalat för resor som har blivit inställda och som ersättning för eventuella hotellkostnader och avkortade resor för dem som befann sig på resmålen då konkursen inträffade. När det gäller frågan om konkurrensneutralitet mellan olika researrangörer, verkar det som om Claus Zaar syftar på möjligheterna för i första hand mindre arrangörer att ställa resegarantier i framtiden. Resegarantilagen i sig påverkar inte konkurrensen mellan olika researrangörer. Samma regler gäller för alla företag med verksamhet som faller inom lagens tillämpningsområde. Men i praktiken kan vissa arrangörer onekligen ha svårt att ställa säkerhet. Det ligger i sakens natur att förutsättningarna att få bankgaranti eller säkerhet på annat sätt av marknadsekonomiska skäl kan variera mellan olika researrangörer. Det hänger bl.a. samman med den kreditprövning som banker och försäkringsbolag normalt gör innan en garanti utfärdas. Garantiutfärdaren tar naturligtvis betalt på affärsmässiga grunder. Det kan ge upphov till kostnadsskillnader mellan olika företag. Detta avviker dock inte från vad som normalt gäller inom affärslivet i en marknadsekonomi. Kommerskollegium, enligt vad kollegiet självt har uppgett, att godta betalningsutfästelser utfärdade av banker och försäkringsbolag med verksamhet inom hela EES-området. Detta bör öka möjligheterna för researrangörer att ställa säkerhet. Jag kan tillägga att jag har tagit initiativ till en hearing om resegarantier, som hölls i slutet av april. Då blev olika konsument och konkurrensaspekter på resegarantisystemet belysta. Kommerskollegium och resebranschen diskuterar för närvarande olika andra lösningar som syftar till att underlätta för researrangörerna att ställa säkerhet. Detta kan ge underlag för ett ställningstagande till om några justeringar bör göras av det rådande systemet.
Fru talman! Jag tackar civilministern för svaret på min interpellation om resegarantin. Mycket har hänt sedan denna interpellation skrevs.

Jag har i dag kontaktat Försäkringsbranschens samarbetsorganisation. Eftersom jag även tidigare haft kontakt med dem vid flera tillfällen, har nu någonting hänt. Man har nu börjat att fundera över hur man skall finna en lösning på detta. Men man kan i dag inte erbjuda någonting. Det finns ingen lösning klar, utan man arbetar med olika alternativ. England har gjorts. Men man har konstaterat att det inte finns någon möjlighet att genomföra någon förändring just nu beroende på det ekonomiska läge som nu råder. I Danmark har man en intressant lösning som innebär att man har en pool med kapital. Men i dag finns det som bekant inget riskvilligt kapital i Sverige. Försäkringsbolagen har sagt nej till en resegaranti. Internationella försäkringsbolag är inte heller villiga att teckna heltäckande försäkringar. En lag kommer att träda i kraft den 1 juli, men det finns ingen som vill hjälpa till för att uppfylla dess mål på marknaden. Därför hoppas jag att civilministern tar initiativ till att praktiskt skjuta upp ikraftträdandet av lagen genom att ge dispens eller liknande under en period, så att man kan få fram ett relevant system för försäkring. Man kan inte hasta fram en lösning när den inte ens är klar en månad före lagens ikraftträdande. Om vi skulle göra det innebär det att vi givetvis skjuter problemen framåt, men vi kan ge möjligheter till en utveckling. Om vi går rakt in i detta ser jag det som en konkurrensbegränsning, eftersom småföretagare i dag inte klarar de ekonomiska krav som gäller. Resegarantin är också de stora jättarnas garanti. Det är 13 stora researrangörer som svarar för 80 % av garantin. Men däremot är det två tredjedelar av researrangörerna som är småföretag. Det är de som är oroade. Småföretagens utveckling är oroande. Om det blir en koncentration till de stora, får vi en konkurrenssituation som gör att priserna troligen kommer att förändras. Prispressen försvinner, vilket inte är bra. Vi måste också se att Sverige behöver en levande turistnäring. Att då gå in och slå undan benen för många småföretag kan inte vara meningen med denna lagstiftning. Jag vill höra civilministerns åsikter om detta. Kan vi får några signaler till åtgärder?
Fru talman! Precis som Claus Zaar framhåller är detta ett komplicerat problem därför att det berättigade konsumentskyddet står mot de små arrangörernas möjlighet att överleva på marknaden. Det gäller då att hitta ett system som balanserar dessa motstående intressen. Som Claus Zaar mycket riktigt sade diskuteras olika lösningar för att komma till rätta med detta. En lösning är just det fondsystem som man har i Danmark och som skulle kunna kunna vara tänkbart även här. Det handlar om att den enskilde resenären lägger en summa pengar, t.ex. 5 kr per resa, i en fond som sedan utnyttjas som säkerhet. Det är ett system som diskuteras. Det är Kommerskollegium, Resegarantinämnden och resebranschen som tillsammans har överläggningar som pågår. Det handlar om att hitta ett säkerhetssystem som är förhållandevis billigt för arrangörerna att ansluta sig till, det skall vara rättvist, och det måste kunna godtas ur konsumentskyddssynpunkt. Man kan också tänka sig en lösning där man undantar väldigt billiga resor. Det är också en tanke som diskuteras under dessa överläggningar. Men, som sagt, det skall vara billigt, rättvist och kunna godtas av konsumenterna. Kommerskollegium, som känner marknaden, följer denna fråga mycket noga och strävar efter en så smidig lösning som möjligt. Vi har inga planer på att skjuta på ikraftträdandet. Vi har nämligen redan skjutit på detta ett halvår. Detta skulle ha trätt i kraft redan den 1 januari 1993. Under detta halvår har dessa diskussioner varit intensiva och är det fortfarande. Jag ser framför mig att man kommer att hitta en lösning på problemet.
Fru talman! Det här tyder på att civilministern har idéer om en övergångsfinansiering. Om jag förstår detta rätt måste ju fonden startas genom en statlig insats för att få en grund. Någon annan möjlighet kan väl inte finnas att få ihop så mycket pengar som det är fråga om? Branschen har ju talat om att man tänka sig något garantisystem där man har olika nivåer. Men man uppskattar behovet av garantier till 1,5 miljarder. Är civilministern beredd att som en övergångslösning se till detta? Jag är också intresserad av att få reda på om man kan undanta mindre arrangörer. Kan jag få detta litet närmare belyst?
Fru talman! Möjligheten till bankgarantier finns ju trots allt i dag. Den möjligheten är inte helt borta, även om vi i dag har en besvärlig ekonomisk situation. Det är väldigt svårt att innan lagen har trätt i kraft säga hur detta kommer att slå och hur man på ett smidigt sätt kommer att kunna ordna detta. Kommerskollegium har ju redan i dag möjligheter att ge vissa dispenser. De undantag som det kan tänkas bli fråga om gäller bl.a. om en arrangör ordnar t.ex. bara två tre resor i tät följd i samband med ett evenemang av något slag. Det måste också finnas en kundrelation mellan researrangören och resenären för att det skall behövas säkerhet. Idrottsföreningar, församlingar, pensionärsföreningar och andra som inte ordnar resor i vinstsyfte utan ordnar resor för sina medlemmar skall naturligtvis kunna undantas.
Fru talman! Det som civilministern sade om bankgaranti verkar intressant. Vilken bank avser civilministern att jag skall rekommendera de nystartade småföretag som har kontaktat mig? Vilken bank är mest villig att diskutera en kredit för en researrangör?
Fru talman! Jag tänker inte rekommendera någon speciell bank, därför att förhållandena kan skilja sig åt mellan olika delar av landet. Som jag sade tidigare kan det finnas vissa problem för en del arrangörer, medan andra kan klara det ganska bra, även de mindre. Som sagt har Kommerskollegium i uppgift att följa detta mycket noga och gör det. Jag utgår från att man kommer att kunna hitta smidiga övergångslösningar, framför allt för de mindre arrangörerna, så att de inte skall behöva slås ut av den nya lag som kommer att träda i kraft.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag mot bakgrund av bristande finansieringsvilja avseende en järnvägsförbindelse Arlanda--Stockholm är beredd att seriöst pröva ett alternativ med snabbussar på sträckan Stockholm-- Arlanda är Sveriges viktigaste flygplats. Den fungerar som ett nav i den nationella flygtrafiken. Från Arlanda går det också att flyga praktiskt taget överallt i världen. Enligt min mening är det viktigt att Arlanda flygplats knyts till det nationella järnvägsnätet. Arlandabanan kan betraktas dels ur ett lokalt perspektiv för resor mellan Stockholm och Arlanda, dels ur ett nationellt perspektiv. Genom att järnvägen till Arlanda byggs för genomgående tåg med anslutningar både norrut och söderut kommer landets viktigaste flygplats, Arlanda, att knytas till det nationella järnvägsnätet på ett effektivt sätt. Därmed är det också en statlig angelägenhet att ställa ekonomiska resurser till förfogande så att en sådan järnväg kommer till stånd. En lokal järnväg mellan Stockholm och Arlanda innebär att den i första hand betjänar endast lokalresenärer från Stockholms city till Arlanda. En sådan järnväg kan därför betraktas som en lokal angelägenhet. Redan i dag finns goda bussförbindelser mellan Arlanda och Stockholms city. Vidare finns bussförbindelser mellan Arlanda och andra delar av Storstockholm. Enligt mitt sätt att se på trafiken mellan Stockholm och Arlanda är denna av lokal betydelse och inte en statlig angelägenhet. och inte för regeringen. Arlanda att minska genom överflyttningseffekter till järnvägens fördel. Detta innebär dels att kapaciteten på motorvägen mellan Stockholm och Arlanda ökar, dels att goda miljöeffekter kan uppnås. Genom överflyttningseffekterna ökar möjligheterna för en effektiv busstrafik. Jag vill avslutningsvis också nämna att i regeringens prövning om tillstånd för en tredje rullbana på
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är väl helt klart att järnväg generellt sett är ett bekvämt sätt att färdas. Men det kostar samtidigt oerhört mycket pengar. Med den befolkningstäthet som vi har i Sverige, måste vi, om vi skall satsa på järnväg, vara beredda att betala mycket pengar per passagerarkilometer jämfört med de belopp som man måste satsa i länder där befolkningen är mer koncentrerad än den är i Sverige. För några år sedan gick man ut med stort buller och bång och talade om att man skulle bygga en järnväg i första hand mellan Stockholms central och Arlanda och, vilket är det viktiga, att den skulle finansieras privat. Såvitt jag vet har det för denna järnvägssträcka inte inkommit en privat krona. Trots att man från departementet och från intressenter har engagerat en av världens största lobbyistföretag, Salomon Brothers, har inte heller detta företag lyckats att skaffa dessa privatfinansiärer till denna bana. Då finns det alltså ett alternativ, nämligen nya miljövänliga bussar mellan Stockholm och Arlanda flygplats. Finessen med dem, förutom att de är väl så miljövänliga som tågen, är att de inte behöver något bidrag från stat, kommun eller landsting. Det tycker jag är ett tungt vägande skäl med tanke på den ekonomiska situation som vårt land i dag dess värre befinner sig i. Med tanke på att statsrådet i svaret säger att frågan om bussar inte är en fråga för regeringen, skulle jag vilja ha ett klart besked från honom: Innebär det att statsrådet inte kommer att medverka till någon form av åtgärder som hindrar en konkurrens från bussar mellan Stockholm och Arlanda?

Skall staten satsa dessa pengar? Om vi inte får överskrida ramen, vilken järnvägsdel i Sverige blir i så fall inte byggd eller blir försenad på grund av detta? Fru talman! I statsrådets svar står det också att om det blir en järnväg får man en ökad kapacitet på motorvägen Stockholm--Arlanda. Jag trodde inte att det var sant när jag läste detta. Menar verkligen statsrådet, eller de som har skrivit svaret, att det blir plats för fler bilar på motorvägen Stockholm-- Arlanda på grund av att människor åker tåg i större omfattning? Fru talman! Statsrådet avslutade svaret med att säga att regeringen har gjort en prövning enligt naturresurslagen när det gäller en tredje rullbana på Arlanda, där det krävs garantier för att det skall öppnas en järnvägsförbindelse mellan Arlanda och Stockholm. Men, fru talman, det kan ju bara gälla i dag. Om det framöver kommer att presenteras ett alternativ som är mer miljövänligt än järnvägsalternativet, då kan man väl inte av byråkratiska eller av rent statiska skäl hänvisa till detta beslut baserat på naturresurslagen?
Fru talman! Jag tycker att Sten Anderssons fråga utgår ifrån den felaktiga förutsättningen att man har misslyckats med en privatfinansiering av den aktuella bandelen. Det är inte så som Sten Andersson antydde både i sin fråga och i sitt anförande. Tvärtom är det mycket sannolikt att vi redan under hösten kommer att ha en upphandling av den här entreprenaden, som kommer att göras utifrån en helt privat finansiering. Det finns ingenting i dag som tyder på att man skulle misslyckas i den delen. Sten Andersson säger att det kostar mycket pengar med järnväg. Regeringen har faktiskt i början av mars lagt fram en proposition om de kommande tio årens investeringar. Det är nu riksdagen som har att ta ställning till den propositionen. Såvitt jag har förstått kommer trafikutskottet att till allra största delen följa regeringens förslag. Det kommer att innebära den största satsningen på järnväg i Sverige under 1900-talet. Det beror helt enkelt på att detta är ett modernt, effektivt transportmedel, som dessutom är mycket miljövänligt. Sten Andersson frågar om mitt svar innebär att jag inte kommer att medverka till någon sorts konkurrensbegränsning av andra trafikslag. Fru talman! Jag kan inte i dag svara på vilka villkor som kommer att gälla för trafiken mellan Stockholm och Arlanda. Det är inte möjligt att göra det förrän alla korten ligger på bordet. Det finns all anledning att se till att detta inte blir ett monopol som överlämnas i privata händer och som samtidigt skulle minska konkurrensen med andra trafikslag, så att man driver upp kostnaderna på ett sådant sätt att man bara ökar biltrafiken. Regeringens ambition är att få en billig, snabb och miljövänlig transport mellan såväl Stockholms innerstad och

Fru talman! Det är alltid intressant att lyssna på statsrådet Odell. Men jag har lyssnat på en del andra också. De säger att det inte finns någonting i dag som pekar på att privata intressenter är intresserade av att satsa pengar på den här banan. Nu säger statsrådet att det intresset kommer till hösten. Men med tanke på den stora PR-grej man gjorde när man berättade att man hade anlitat Salomon Brothers, tycker jag att statsrådet borde kunna presentera något konkret inför riksdagen. Han säger litet inlindat att det är mycket sannolikt, men det är fortfarande långt ifrån konkret. Däremot blev jag litet orolig när statsrådet talade om att han inte här i dag i riksdagens talarstol kan säga att han inte kan utesluta någon form av snedvriden konkurrens. Det får inte vara så, även om man får fram pengarna utanför statsbudgeten, att privata intressenter som finansierar järnvägstrafiken mellan Stockholm och Arlanda skall få någon form av ensamrätt, någon form av garanti.

De här bussarna, fru talman, går på elektrisk ström i tätorterna och ute vid Arlanda. De drivs med etanol när man kör på motorväg. Alla experter är överens om att de är lika miljövänliga, ja, t.o.m. mer miljövänliga än tåget och, det viktigaste, till en kostnad som bara motsvarar 10--15 % av vad det i dag kostar att bygga en järnväg samma sträcka. Är det någonting som vi i dag har ont om i Sverige är det dess värre pengar. De pengar vi har skall enligt min och mångas uppfattning användas så effektivt som möjligt.
Fru talman! Sten Andersson säger att han har lyssnat till flera som anser att det inte finns något som pekar på att man kan attrahera privatkapital. Låt mig bara säga till Sten Andersson att det är helt fel. Arbetet inom departementet med den konsultfirma som Sten Andersson nämner är nu inne i en mycket intensiv och konkret fas, som kommer att leda till en upphandling av det här projektet. När det gäller frågan om ensamrätt har vi redan i dag en s.k. skadlighetsprövning av långväga busstrafik. Det handlar om att skydda de mycket stora samhällsekonomiska investeringar som har gjorts i järnvägen. Den här regeringen har visserligen luckrat upp prövningen. Vi har vänt bevisbördan. Nu är det alltså järnvägsföretaget som skall visa att en viss långväga busstrafik är skadlig för investeringar som görs och har gjorts på järnvägstrafiken. Att bussarna är lika miljövänliga som tågen tycker jag är alldeles utmärkt. Det är mycket bra. Jag tror att bussen har en stor funktion att fylla i den svenska trafikförsörjningen framöver. Men detta handlar faktiskt om en betydligt vidare dimension, nämligen att knyta samman Sveriges största flygplats med det nationella järnvägsnätet. Det handlar om att se till att få en bättre fungerande infrastruktur, en bättre samverkan mellan de olika trafikslagen. Där, fru talman, är jag mycket optimistisk om att det går att hålla den tidsplan som är fastlagd för att få Arlandabanan som en integrerad del av det svenska nationella järnvägsnätet.
Fru talman! Statsrådet säger att det snart skall bli en upphandling. Då skall vi få se konkreta resultat. Jag skall med spänning följa den här upphandlingen. Jag kan riktigt se trängseln av finansiärer -- jag ser alltså motsatsen. Jag tror att den trängseln inte blir omfattande. Om det nu inte blir någon trängsel av privata finansiärer, herr statsråd, och vi inte får lov att överskrida den ram som vi snart kommer att fatta beslut om i riksdagen vad gäller järnvägsinvesteringar, var någonstans skall man då senarelägga en järnvägsutbyggnad? Det fattas runt 3 miljarder kronor -- 3 000 miljoner kronor -- om det scenariot inträffar. Då måste en senareläggning ske, om inte statsrådet kan peka på friska pengar utöver det anslag som riksdagen kommer att besluta om. Statsrådet talade om att skydda investeringar i järnvägen. Om det visar sig att det kommer fram alternativ som är mer miljövänliga än den järnvägstrafik som finns i dag, skall vi då ha en lag som i praktiken hindrar sådan verksamhet? Fru talman! Jag skall nöja mig med detta. Man skall inte skämta i riksdagens talarstol, men det skulle vara intressant att se, den dag det blir aktuellt för upphandling, hur många som står och trängs utanför statsrådets arbetsrum.
Fru talman! Sten Andersson och jag kommer mer och mer in på något jag kallar trosfrågor. Sten Andersson tror inte att trängseln är så omfattande. Vi är uppvaktade, Sten Andersson, av ett antal finansiärer, som gärna vill satsa på detta. Man inser att den här typen av järnvägssträcka är ett av de få infrastrukturella projekt i detta land som också har en företagsekonomisk lönsamhet. Om man tittar i trafikprognoserna framöver ser man att luftfarten kommer att öka både nationellt och internationellt. Det är alltså en ganska säker investering i den delen. Sten Andersson har helt fel när det gäller omfattningen på investeringen. Den sträcka som det här handlar om har en betydligt lägre produktionskostnad än de 3 miljarder som Sten Andersson nämner. Det handlar dels om järnvägssträckan, dels är det fråga om stationsanläggningar ute på Arlanda, som tar sin del av kostnaden. 3 miljarder är alldeles för mycket i sammanhanget. I fråga om långväga transporter med bussar delar jag i princip Sten Anderssons grundläggande värdering, att vi undan för undan skall ta bort de restriktioner som finns, så att marknaden kan skapa en så god kollektivtrafikförsörjning som möjligt. Vi måste få bort fler av de långväga transporter som faktiskt sker i personbil. Jag vet inte om Sten Andersson känner till att på en så lång distans som Stockholm--Luleå sker över 50 % av persontransportarbetet i dag med personbil. Det vittnar om att det finns en hel del saker som man behöver rätta till för att åstadkomma en bättre kollektivtrafikförsörjning.

Fru talman! Håkan Strömberg har frågat mig om jag är beredd att med de övriga nordiska länderna ta upp förhandlingar om krav på likvärdiga konkurrensförutsättningar för färjetrafik inom de nordiska länderna. Bakgrunden till Håkan Strömbergs fråga är att det förekommit uppgifter om att fartyg registrerade i det danska internationella skeppsregistret DIS De nordiska länderna har valt olika tekniker för att värna om sina resp. handelsflottor. För svensk del har vi inriktat vårt stöd på fjärrsjöfarten. Färjetrafiken mellan de nordiska länderna har följaktligen exkluderats från stöd. En liknande ansats präglar de regler som gäller för DIS och det norska registret NIS. Sveriges Redareförening har uppmärksammat regeringen på att DIS-flaggat fartyg satts i trafik mellan bl.a. Köpenhamn och Göteborg. Jag har mot den bakgrunden kontaktat den danske industriministern om detta. Jag vill avvakta resultatet av denna kontakt innan jag går in i en närmare diskussion i frågan.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Jag frågade i min interpellation kommunikationsministern om han var beredd att ta upp förhandlingar med de övriga nordiska länderna om att skapa likvärdiga förhållanden för färjetrafiken från och mellan de nordiska länderna. Anledningen till frågan var att det förekommer uppgifter om att man börjat med utflaggade fartyg också i färjetrafiken mellan de nordiska länderna. Det innebär att de arbetsvillkor som gäller i de nordiska länderna i övrigt inte gäller här, utan det är den ombordanställdes hemlands arbetsvillkor som gäller. Det finns exempelvis ingen anställningstrygghet. Man kan byta besättning praktiskt taget lika fort som man byter passagerare när man kommer i hamn. Nu hör jag av svaret att kommunikationsministern har kontaktat den danske industriministern om denna fråga. Jag kan säga att jag delvis är nöjd med svaret. Jag förstår också att kommunikationsministern inte är beredd att avslöja förhandlingarnas uppläggning från svensk sida. Men jag hoppas att kommunikationsministern inte nöjer sig med att diskutera den nordiska färjetrafiken enbart med Danmark, utan kommer att arbeta för en lösning som innebär enhetliga regler för hela den nordiska färjetrafiken. Färjetrafiken mellan de nordiska länderna är omfattande. Man trafikerar mer än 40 linjer mellan de nordiska hamnarna. Lägger man därtill de övriga europeiska länderna trafikeras över 50 linjer med över 100 fartyg. Varje år fraktar dessa fartyg mer än 60 miljoner passagerare. Färjorna transporterar 6,5 miljoner bilar och 650 000 järnvägsvagnar. 20 000 ombordanställda har arbete på dessa färjor. Det är fråga om ungefär lika många till om man räknar in den administrativa personalen, servicepersonal och entreprenörer som arbetar i hamn. Färjetrafiken mellan de nordiska länderna och mellan Norden och övriga Europa är mycket omfattande. Den tenderar också att öka. Sverige är praktiskt taget en ö när det gäller frakter. Det finns därför skäl att vi från de nordiska länderna även långsiktigt värnar denna verksamhet för passagerare och fraktutövare så att inte oseriösa rederier kortsiktigt, med stora vinstintressen som mål, plockar russinen ur kakan. Detta är oerhört viktigt med tanke på att denna färjetrafik också innebär stora risker. De ombordanställda känner väl till farleder och fartygens beskaffenhet i trafiken mellan de nordiska länderna. De arbetsvillkor som gäller i de nordiska länderna i övrigt skall också gälla färjetrafiken mellan de nordiska länderna. Färjor som registrerats i internationella register skall inte tillåtas att driva färjetrafik mellan länderna. Jag vill fråga kommunikationsministern om han är beredd att utvidga förhandlingarna till att omfatta samtliga nordiska länder. Det kan också finnas anledning att nu diskutera dessa frågor med samtliga Östersjöländer, eftersom färjetrafiken med dessa länder tenderar att kraftigt öka.
Herr talman! Håkan Strömberg har i sin interpellation tagit upp en viktig fråga. Som Håkan Strömberg mycket riktigt säger är Sverige oerhört beroende av färjesjöfarten. Det är mycket viktigt för oss att upprätthålla en mycket hög säkerhetsnivå. Vi skall inte tillåta konkurrensmedel som i sin förlängning blir okontrollerbara. Herr talman! Jag utgår från att det ligger i samtliga nordiska länders intresse att inte med statliga åtgärder snedvrida konkurrensen i färjetrafiken i vårt närområde. Jag har tagit kontakt med den regering vars lands fartygsregister upptar fartyg som har trafikerat detta område, vilket skulle utgöra ett trendbrott. Jag har ännu inte fått något svar. Jag avvaktar det svaret. Jag är oerhört angelägen om att vi skall kunna behålla den situation som nu råder i den nordiska färjetrafiken. Att ta upp förhandlingar med övriga nordiska länder förutsätter att man har någonting att förhandla om. Detta är i dag egentligen enbart en bilateral fråga mellan Sverige och Danmark. Vi får se vad som händer. Dessutom sker regelbundna överläggningar på nordisk nivå mellan de nordiska kommunikationsministrarna, och där kan även denna typ av frågor tas upp.
Herr talman! Jag är glad för att kommunikationsministern ser det som angeläget att vi får enhetliga regler. Det har förekommit att utflaggade fartyg angjort svenska hamnar. Enligt de uppgifter som jag har fått tänker man öka den trafiken i höst. Det är anledningen till att jag ställde frågan. Detta är en viktig fråga om vi ser det ur en rent turistisk synpunkt. En väl skött färjetrafik inom de nordiska länderna kan också innebära en ökad turism. De nordiska skärgårdarna har speciella egenskaper, och de kan även i framtiden bli en stor turistattraktion. Det gäller då att man ger passagerarna säkerhet och trivsel. Det gör man inte om man kortsiktigt går in i verksamheten därför att man tror att det kan vara lönsamt att under en viss tid bedriva färjetrafik på vissa turer. Det är därför som vi måste diskutera denna gemensamma nordiska fråga. Jag hoppas att kommunikationsministern, vilket han här har gett uttryck för, tar hand om detta. Jag kommer att följa frågan ytterligare och peka på de uppgifter som inkommer i detta fall.

Herr talman!

Inledningsvis vill jag påminna om att riksdagen i enighet tidigare i vår biföll en proposition om omstrukturering av det svenska ägandet i SAS, vari regeringen klart deklarerade att ett av skälen till förslaget var att underlätta för samarbete och allianser mellan flygbolag, något som kommer att bli allt viktigare på en fri luftfartsmarknad som präglas av en hård konkurrens och dålig lönsamhet. Jag vill vidare nämna att i det konsortialavtal som de statliga och privata ägarna i SILA/ABA träffat till följd av denna omstrukturering förbinder sig parterna att genom ett förtroendefullt samarbete stödja SAS långsiktiga utveckling. Det övergripande syftet är således även fortsättningsvis att stärka den svenska flygtrafikförsörjningen. Vad gäller Ingela Thaléns frågor om det nu framlagda samarbetsförslagets effekter vill jag anföra följande. När SAS bildades var huvudanledningen att Sverige, Norge och Danmark var för sig ansågs vara för små för att kunna utgöra bas för ett stort internationellt flygbolag. Därför fick Skandinavien bli den gemensamma plattform som kunde säkra en effektiv flygtrafikförsörjning internationellt. Konkurrensen på flygmarknaden har de senaste åren utvecklats närmast dramatiskt. Utvecklingen inom flygindustrin pekar nu mot att nya samarbetsformer utanför Skandinavien är nödvändiga för att tillgodose detta tidigare nämnda syfte. Efter ingående studier har SAS ledning dragit slutsatsen att ett samgående med flera andra medelstora europeiska flygföretag är det mest fördelaktiga framtidsalternativet. Utgångspunkten är därvid att ett sådant samgående möjliggör en fortsatt expansion och därigenom ger de bästa förutsättningarna för att skapa arbetstillfällen och trygga en god infrastruktur. De nu genomförda studierna har visat att trafiken på Stockholm kan väntas öka genom ett samgående. Detta samgående kan således närmast ses som ett sätt att minimera de risker för Diskussionen om huvudkontoret för det gemensamma bolag som de fyra flygbolagen föreslagit skall bildas, blir en fråga för de fortsatta förhandlingarna. Eftersom den operativa flygdriften fortsatt avses drivas i resp. flygbolags regi finns emellertid inga planer på att flytta SAS Jag delar Ingela Thaléns syn på att det är viktigt att relevant information om samarbetsförslaget lämnas till berörda före beslut om att påbörja direkta förhandlingar, och att denna information inkluderar politiker och fackliga organisationer. Jag vill i den delen påminna om att såväl politiker som fack finns representerade i SILA/ABA:s styrelse. Därutöver genomförs för närvarande ett antal informationsaktiviteter i frågan, bl.a. genom ABA:s representantskap och en särskild facklig hearing hos SAS. Regeringen utövar sitt inflytande över SAS utveckling dels genom den samordnade skandinaviska luftfartspolitiken, dels genom sitt ägarinflytande i SAS. Regeringen har som framgått inte för avsikt att i dessa sammanhang ge avkall på det övergripande svenska intresset av goda internationella flygförbindelser till gagn för svenskt näringsliv och svensk infrastruktur.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det inte stillar min oro. Det främsta skälet till detta är att det som står i statsrådets svar och det som står i den artikel som statsrådet har skrivit i Svenska Dagbladet häromdagen inte stämmer särskilt väl överens. Dessutom stämmer vare sig det här svaret eller artikeln med den information som har lämnats i en del andra debattartiklar, i en del annan information och i den information som jag har fått från annat håll. Det har ju varit en del debatt i medierna, och det tycker jag är mycket bra. Enligt statsrådets svar har de fackliga organisationerna också haft en hearing och ABA:s representantskap är informerade. Jag vet också att representanter för SAS har varit och informerat trafikutskottet. Det är alldeles utmärkt. Problemet med denna information är att den inte ger svar på mina frågor, nämligen vilka effekter SAS fusionsplaner får på det behov som svenskt näringsliv och offentlig förvaltning kan komma att ha under de kommande 10--20 åren. Här vill jag flika in att jag är övertygad om att bolagsledningen i SAS har bolagets bästa för ögonen. Det har jag ingen anledning att ifrågasätta. Jag har också i en artikel jag har skrivit och i min interpellation sagt att det finns förändringar på den europeiska och den internationella flygmarknaden som ger anledning för även de större flygbolagen att gå ut och se om sitt hus. Min interpellation grundas på vad vi skall göra här i Sverige, vad regeringen bör göra, vad riksdagen kanske måste göra och vad en del regionala eller lokala organisationer bör göra för att få en bra flygverksamhet i Sverige. Arlanda väntas öka. Men frågan är: Vilken trafik? Är det den internationella trafiken? Skall SAS flyga direkt på USA? Blir det ett nordostnav på Arlanda eller blir det enbart en skandinavisk flygverksamhet? Sedan säger statsrådet att den operativa verksamheten i Sverige kommer att göra att huvudkontoret blir kvar i Stockholm. Vilken operativ verksamhet? Blir det internationellt flyg, skandinaviskt flyg eller nationellt flyg? Statsrådet säger ingenting om detta. Jag menar att statsrådets svar är utomordentligt undanglidande när det gäller detta. Jag vill återigen säga att det är självklart att SAS skall se om sitt bolag. Men regeringen och Sveriges riksdag skall naturligtvis se till helheten, nämligen effekterna för Sverige och effekterna för utvecklingen i vårt land. Antingen beror statsrådets svar på att regeringen inte vet tillräckligt eller också beror det på att regeringen inte anser att andra skall få veta. SAS fusionsplaner ställer en lång rad frågor på sin spets, fler än de jag har ställt. Då är frågan: Vad vill kommunikationsministern, och vad vill regeringen?
Herr talman! Ingela Thalén tycker att det svar som jag har gett inte ger svar på alla hennes frågor. Det är ganska naturligt. När det gäller flyget i Europa har vi gått över till en allt friare marknad. Regeringarnas tidigare politik gick ut på att fördela koncessioner att flyga mellan givna punkter. Den politiken kommer att helt ha upphört när EG:s tredje luftfartspaket är genomfört. Då är det ett minne blott att regeringen sitter och fastslår vilka flygbolag som skall få flyga på vilka linjer när det gäller nationell och internationell trafik. Vi har ju redan, som Ingela Thalén vet, avreglerat det svenska inrikesflyget. Vi befinner oss i en övergångsfas. Vi har haft ett antal problem. Det har varit den allmänna djupa lågkonjunktur som vi befinner oss i, den djupaste sedan 1930-talet. Den har också påverkat inrikesflyget och flygtrafiken över huvud taget. Det andra problemet är sammanslagningen av SAS och Linjeflyg. Det har skapat problem av olika slag rent företagsmässigt. Passagerarna har upplevt detta negativt under den här tiden. Det tredje problemet är avregleringen. Det finns en tendens att man skyller de problem som har varit på själva avregleringen. Jag tror att vi skall vara medvetna om alla dessa tre steg. När det gäller utrikesflyget och Europatrafiken är det mycket som talar för att Stockholm--Arlanda kommer att vara mycket viktigt som ett nav också i framtiden. I de studier som gjorts inom Alcazarprojektet visar det sig att Stockholm-- Arlanda inte kommer att drabbas av någon försämring av trafiken jämfört med nuläget. Det finns kritiker som upprepar den felaktiga bilden att detta projekt skulle innebära att SAS skulle flytta över linjer från Stockholm till Köpenhamn. SAS har sedan länge haft strategin att först starta interkontinentala linjer från Köpenhamn. När sedan trafikunderlaget har ökat eller konkurrenter etablerat sig, har man kompletterat med direktlinjer till Stockholm och Oslo. Under 1980-talet växte den svenska marknaden mycket snabbare än exempelvis den danska och den nordtyska, som ju utgör Köpenhamns trafikunderlag. Därför har det blivit så att allt fler direktlinjer har tillkommit till Stockholm. Alcazarstudien innebär alltså ingen förändring härvidlag. Köpenhamn kommer att fortsätta att vara SAS huvudnav, kompletterat med direktlinjer där så är ekonomiskt lämpligt. Det räcker med att studera befolkningsunderlaget när det gäller de inrikeslinjer som matar på till Arlanda resp. Köpenhamn för att förstå att Stockholm kommer att fortsätta att ha en mycket stark ställning i den delen. Sedan frågar Ingela Thalén om det beror på att regeringen inte vet, att mitt svar inte innehåller några mer detaljerade uppgifter i denna del. Ja, det är faktiskt så att det i dag inte finns någon som exakt kan förutsäga hur det här mönstret kommer att utveckla sig. När det gäller sysselsättningssituationen för de anställda innebär det förslag som nu ligger att själva flygverksamheten fortsätter i de nationella bolagens regi. SAS kommer fortsättningsvis att äga flygplanen och ha sitt eget huvudkontor kvar i Frösundavik. De anställda i flygverksamheten kommer att vara direkt anställda i SAS. Det är andra faktorer än ett eventuellt projekt av Alcazars typ som kommer att påverka möjligheten att få behålla sin anställning. Det här projektet har tillkommit just för att SAS är starkt hotat i sin nuvarande form. Det är för att se till att företaget kan fortsätta att utvecklas som företagsledningen har tagit initiativ till den här studien. Herr talman! Slutligen vill jag peka på att några direkta förhandlingar ännu inte har inletts. Det är informationsprocessen och processen inom företaget som skall leda fram till att man skall ta ställning till huruvida man skall gå in i förhandlingar. Jag har erfarit att statens representant i SAS styrelse har en positiv värdering av det här projektet. Regeringen har ännu inte haft anledning att ta ställning till hur förhandlingarna skall bedrivas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den senare informationen. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att statrådet nu säger att det inte sker någon förändring i förhållande till i dag när det gäller den internationella verksamheten på Arlanda. Huvudkontoret kommer, precis som i dag, att vara kvar i Solna, och vi kommer att ha den del av det internationella navet som tidigare har befunnit sig på Arlanda kvar. Det var precis den informationen som jag saknade i det ursprungliga svaret. Jag tycker att detta är utmärkt. Men låt mig citera en artikel som stod att läsa i veckan. Den är egentligen en replik på den artikel om statsrådet har skrivit. Där säger William Micaelsen, som är ordförande för kabinpersonalen, att: ''Den detaljerade analysen, som genomförts i 16 olika arbetsgrupper, har givit slutsatsen att ett samarbete är bättre än att fortsätta var för sig.'' Detta är ett citat ur statsrådets artikel. Ordförande för kabinpersonalen kommenterat detta med följande: ''Det förvånar oss att kommunikationsministern haft möjlighet att sätta sig in i deras resultat eftersom företagsledningen hävdat att deras arbete ännu inte är avslutat och eftersom någon som helst redovisning inför de fackliga organisationerna inte har skett. Dessutom, vore det inte bättre att Mats Odell bildade sig en egen objektiv uppfattning i stället för att oförbehållsamt lita på de företagsinterna uppgifterna?'' Det som jag känner en oro inför är detta sistnämnda. Kommunikationsministern talar nu om formuleringar som han känner igen från en del andra håll, men var finns regeringens egen, självständiga bedömning av effekterna av det som sker? Jag vill ännu en gång understryka att det är mycket möjligt att fusionsplanerna är riktiga och att det är möjligt att de ger den effekt för bolaget som bolaget och Mats Odell ger uttryck för, men var kan man få en uppfattning om effekterna för de svenska kommunikationerna och för Sveriges möjlighet att sätta sitt namn på den internationella kartan? Jag har berört effekterna för Stockholms län, men det väsentligaste är självfallet effekterna för Sverige i stort och för svenskt näringslivs möjligheter. Vi har i alla andra sammanhang ansträngt oss ganska mycket för att göra Sverige och naturligtvis också Stockholm och Stockholms län kända på den internationella kartan. Det är klart att jag känner en utomordentligt stark oro, om vi nu står inför förändringar som gör att dessa ansträngningar visar sig fruktlösa. Jag vill återkomma till frågan om statsrådet avser att göra en sådan självständig bedömning av effekterna av de fusionsplaner som SAS nu är inne på.
Herr talman! Jag har tagit mig till Stockholm i dag för att delta i debatten med anledning av den interpellation om Bromma som Kent Carlsson har riktat till kommunikationsministern. Eftersom jag kom litet tidigt, fick jag nu också höra Ingela Thalén diskutera hur man skall kunna skydda och bevara inrikesflyget och även utrikesflyget i Sverige. Jag har även läst Ingela Thaléns artikel i samma ämne. Jag vill rent politiskt säga att det socialdemokratiska partiet har blivit ett parti som i samma sak kan tala med flera tungor. Ingela Thalén vill bevara och utveckla flygtrafiken i Sverige, vilket är nödvändigt inte minst med tanke på geografiska förhållanden. Socialdemokraterna i Stockholm vill lägga ned Bromma, som är förutsättningen för att huvudstaden skall ha en bra flygservice och för att Sverige skall ha ett bra, billigt, avreglerat och servicehögt inrikesflyg.
Herr talman! Jag upprepar det som jag sade i mitt tidigare inlägg, att regeringen ännu inte har gjort någon analys av Alcazarprojektet. Jag har redovisat det material som vi har fått från SAS, och det är det som vi hittills har att hålla oss till. Jag har också sagt att statens representant i SAS styrelse har ställt sig positiv till projektet. Regeringen har ännu inte genomfört någon egen analys och har inte gett några instruktioner om hur förhandlingarna skall drivas. Jag vill bara säga till Ingela Thalén att de trafikpolitiska mål som riksdagen har antagit självfallet ligger fast. Jag delar också Ingela Thaléns omsorg om Stockholmsområdet, som är oerhört viktigt. Vi skall snart här ha en debatt om Bromma flygfält, och det finns all anledning att i olika delar tillse att denna region med sitt mycket stora exportberoende och med sitt enorma behov av kontakter inte bara med Europa utan också med resten av världen kan utvecklas och förbättras. I denna region har ju vår exportindustri fortfarande i stor utsträckning sitt säte.
Herr talman! I sitt senaste inlägg sade statsrådet att regeringen ännu inte har gjort någon analys. Jag hoppas att jag får tolka orden ''ännu inte har gjort'' som en öppning för att regeringen ändå har för avsikt att göra en självständig analys. Det är gott och väl att bygga sin analys och sina ställningstaganden på informationer från kunniga personer inom bolaget. Jag utgår från att man då också tar hänsyn till det som tas fram av fackliga organisationer och andra bedömare av utvecklingen när det gäller fusionsplanerna. Men det väsentliga för riksdagen -- och jag förmodar att det gäller också för regeringen -- är att göra en självständig analys, baserad på av oberoende personer gjorda utvärderingar, siffergenomgångar och bedömningar av utvecklingen inom både den internationella och den europeiska flygverksamheten. Jag tolkar alltså, herr talman, avslutningsvis statsrådets senaste svar så, att denna interpellationsdebatt åtminstone har lett fram till något, nämligen att regeringen har för avsikt att komma tillbaka med en självständig analys av effekterna av de fusionsplaner som SAS har för avsikt att genomföra.
Herr talman! Jag vill inte på något sätt underskatta denna interpellationsdebatts betydelse. Jag vill bara försäkra Ingela Thalén om att regeringen har diskuterat Alcazarprojektet. Jag har gjort en redovisning för regeringen, och vi har sagt att vi skall avvakta tills vi får fram mera material och därefter skall komma fram till en slutsats. Inriktningen är tills vidare att vi skall följa utvecklingen och att vi skall göra en analys och framöver instruera vår representant i styrelsen.

Herr talman! Kent Carlsson har till mig ställt ett antal frågor rörande Bromma flygplats framtid. Den första frågan gäller om regeringen avser att före valet 1994 besluta om en förlängning av avtalet mellan staden och staten om Bromma flygplats. Luftfartsverket i uppdrag att med Stockholms stad och andra berörda parter förhandla fram ett nytt upplåtelseavtal för Bromma flygplats om markutnyttjande och verksamhet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 1993. Detta beslut togs efter att staden i flera skrivelser begärt sådana förhandlingar. Såväl den 25 maj 1992 som den 25 januari 1993 har således Stockholms kommunfullmäktige beslutat att skriva till regeringen om detta. Kent Carlsson hänvisar i interpellationen till majoritetsförhållandena i Stockholms stadshus. Även om det givetvis är en önskan att ha breda majoriteter i olika frågor är det emellertid enligt vanliga demokratiska spelregler det beslut som majoriteten i kommunfullmäktige fattat som regeringen har att förhålla sig till. Vad gäller frågan om ett beslut om markupplåtelse skall avvakta koncessionsnämndens yttrande i den förnyade prövning av Bromma enligt miljöskyddslagen som kommer att inledas inom kort, gäller att regeringen anser att detta är två olika aspekter av Brommas framtid. För att en fortsatt flygverksamhet skall kunna bedrivas på Bromma krävs dels att det nuvarande markupplåtelseavtalet, som löper ut den 1 januari 1997, ersätts med ett nytt avtal, dels att tillstånd och villkor enligt miljöskyddslagen fastläggs. Dessa båda processer avses ske parallellt och är enligt regeringens syn inte i sig kopplade till varandra. Kent Carlssons tredje fråga gäller hur stort underskott för Bromma som Luftfartsverket kommer att behöva täcka till följd av Malmö Aviations konkurs. Det är riktigt att verket för närvarande har en fordran för uteblivna luftfartsavgifter på detta bolag. Detta är dock en fråga om uteblivna intäkter till Luftfartsverket och flygplatssystemet som helhet. Det är enligt min mening fel att koppla denna fråga enbart till Fråga fyra gäller om jag bedömer att kapacitet för reguljärflyget kan erbjudas på Arlanda, åtminstone efter det att en tredje rullbana kommit till stånd. Svaret på denna fråga är ja. Arlanda kommer när en tredje rullbana öppnats att ha möjligheter till trafikökningar under överskådlig tid. Luftfartsverket värderar för övrigt just nu denna investering i ljuset av de miljövillkor för Arlanda som fastlagts av koncessionsnämnden. Det är dock viktigt att komma ihåg att på en avreglerad flygmarknad som den svenska är det operatörerna/flygbolagen som avgör vilken flygplats som är mest lämplig för deras verksamhet -- så länge man kan möta de lokala miljövillkoren på den aktuella flygplatsen. De två sista frågorna gäller om jag kommer att verka för att lokalisera allmänflyget till andra flygplatser i Mälardalsregionen och om jag är beredd att medverka till att finna en alternativ lösning för affärsflyget som tillgodoser krav på tillgänglighet, god miljö och säkerhet och samtidigt är ekonomiskt försvarbar. Kent Carlsson ger här exempel på den typ av flygtrafik, allmänflyg, skolflyg och affärsflyg, som inte är möjlig eller lämplig att lokalisera till Arlanda. Det är inte minst mot denna bakgrund som regeringen anser att det är nödvändigt med ytterligare en flygplats i regionen utöver Arlanda. Jag är förvisso beredd att medverka till alternativa lösningar under de förutsättningar som frågeställaren pekar på. Till dess att ett sådant alternativ har kunnat presenteras av regionen är Bromma emellertid fortsatt viktig som en del i Stockholms flygplatssystem.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Odell för svaret. Bromma flygplats är en mycket märklig flygplats, på det sättet att den ligger så inklämd i bebyggelsen, där människor bor och verkar dagligdags. Det är en miljöstörande verksamhet. Den leder till buller och emissioner till luft. Det har också varit en del incidenter som lett till dödsfall, dock inte bland dem som bor i närheten. Man kan alltså mycket väl ifrågasätta denna placering av en flygplats. Det viktigaste i min interpellation är frågan om markavtalet. Jag kan förvisso hålla med statsrådet om att man kan se det som två skilda saker, att staten tecknar avtal med en kommun och den miljöprövning som görs. Men de kan också höra ihop från ekonomisk synpunkt. Om koncessionsnämnden, vars beslut kan dröja, begränsar flygtrafiken av miljöskäl, har det betydelse för om man skall skriva något markupplåtelseavtal. Förutsättningarna för flygverksamheten kan bli så begränsade att den blir olönsam. Det är en majoritet i Stockholms stadshus som har sagt ja till fortsatt flygverksamhet på Bromma och kan tänka sig ett markavtal med staten. Men vad jag har förstått finns begränsningar i verksamheten inskrivna. Bl.a. statsrådets eget parti har varit med och beslutat om sådana. Det väsentliga är att en flygplats av detta slag definitivt skall kunna bära sina egna kostnader. Brommas ekonomi är mycket bräcklig. Statsrådet svarar inte på min tredje fråga. Jag tog i min interpellation upp Malmö Aviations konkurs. Det har även varit andra konkurser. Malmö Aviations konkurs leder faktiskt till att Bromma får ett nollresultat eller t.o.m. innebär en förlust för Luftfartsverket. Något slags internbokföring måste väl ändå finnas på Luftfartsverket, där man mäter start och landningsavgifter för de olika flygplatserna. Bromma är då en central punkt, med tanke på den ökning av trafiken som ägt rum. skulle bli ett år då man eventuellt skulle kunna skicka in några miljoner till Luftfartsverket. Men genom att bl.a. Malmö Aviation har gått i konkurs blir det en förlust för hela Luftfartsverket på i storleksordningen 20 miljoner kronor eller mer, om man skall lita på de uppgifter som Luftfartsverket ger i tidningarna. Om man leker med tanken att hälften av detta belopp kan hänföras till verksamheten på Bromma innebär det att den vinst och det överskott som Bromma skulle ha inlevererat till Luftfartsverket försvinner. Ett dilemma med Bromma flygplats är att flygtrafiken måste begränsas, i och med flygplatsens läge. Det leder till att lönsamheten blir mycket dålig. Man kan då inte heller göra tillräckliga investeringar, därför att det leder till så stora underskott. Det kan också bli så att Bromma flygplats får ta emot bidrag från andra flygplatser för att kunna fortsätta verksamheten. Allt detta gör att man på ekonomiska grunder kan starkt ifrågasätta om Bromma flygplats skall vara kvar. jag tycker inte att det är rimligt att andra flygplatser runt om i landet, som har en mycket mindre flygverksamhet, ger tillskott. Det är inte heller acceptabelt att en flygplats har så dålig ekonomi att man inte kan göra de investeringar på 200 miljoner kronor som man bedömer som nödvändiga. Av buller och miljöskäl är det inte heller acceptabelt att man ökar trafiken så mycket som skulle vara nödvändigt för att kompensera sig ekonomiskt. Min slutsats är att Bromma blir en ekonomisk belastning för Luftfartsverket och vårt nationella flygplatssystem. Precis som statsrådet säger finns möjligheter att föra över en stor del av trafiken till Arlanda. Det jag kallar direktörsflyget, eller affärsflyget, skulle kunna husera på Arlanda, och man skulle ändå klara kravet på snabba kommunikationer in till storstaden Stockholm. Vi skall ju bygga den snabba Arlandabanan, efter vad jag har förstått av ett tidigare interpellationssvar. Jag tycker inte att statsrådet svarar på min tredje fråga i interpellationen. Jag vill därför fråga om det är rimligt att Bromma tillförs medel från Luftfartsverket för att klara sin ekonomi. Malmö Aviations konkurs har ju varit ganska omfattande. Visst kommer den att leda till att Bromma får ett underskott? Det måste finnas något slags internbokföring på Luftfartsverket som statsrådet har kunnat ta del av. Det är flera av de flygbolag som dykt upp på arenan sedan avregleringen som har gått i konkurs, vilket rent allmänt sett leder till förluster för Luftfartsverket. Det kan leda till att vi i framtiden, precis som i USA, får sämre förutsättningar att bedriva en bra flygverksamhet på inrikeslinjerna.
Herr talman! Jag har suttit i trafikutskottet sedan dess tillkomst 1971. Jag har en bakgrund som pilot. Under de år som varit har jag haft nöjet att företräda mitt parti och ibland också borgerligheten i Brommafrågan. Genomgående har varit att Socialdemokraterna på alla nivåer har strävat efter att få Bromma flygplats bortkopplad från det svenska flygplatssystemet. Man har i stort sett lyckats med det under en mellanperiod, när reguljärflyget flyttades ut till Arlanda. Det är viktigt att slå fast att Bromma i dag är förutsättningen för den avreglering av flyget som började i fjol här i Sverige och som snart pågår över Europa och resten av världen. Utan en alternativflygplats är det nämligen icke möjligt att hålla konkurrens, på grund av den kraftiga beläggning som Arlanda har. Under högtryckstid har Arlanda en kapacitet på 60 flygplansrörelser i timmen. Motsvarande siffra för Bromma är 20. När Arlanda får en tredje bana ökar kapaciteten märkligt nog endast med 20 rörelser per timme. Eftersom vi i dag, redan under lågkonjunktur, har 75 rörelser per timme, kan var och en inse att det utan ytterligare kapacitet utöver den tredje banan, inte går att upprätthålla en konkurrensbaserad flygtrafik i Sverige. Det är nödvändigt att Bromma får finnas kvar. Dessutom är den tekniska utvecklingen sådan att flygplanen blir allt tystare. Utsläppen påverkar miljön mindre. En följd av detta är att vi har fått ett antal centralt belägna flygplatser ute i världen. Detta är en utveckling som är självgenererande. Vi kan ta cityflygplatsen i London som exempel. Det är i dag möjligt att landa med relativt stora maskiner i centrum av städerna utan betänkliga störningar miljömässigt, bullermässigt och på andra sätt. Det råder inget tvivel om att Bromma har en stor uppgift att fylla. Jag kan inte se varför man skall lägga ner en billig, centralt belägen flygplats och bygga en ny och mer avlägsen sådan för dyra pengar. Det verkar inte vara någon särskilt klok politik. Så kommer vi till markfrågan. Det avtalsförslag som nu finns för Bromma innehåller förutsättningen att två tredjedelar av den gamla flygplatsen skall avträdas. Den del som finns kvar, som vi är i desperat behov av för flyget i Sverige, kommer bara att omfatta något mer än en tredjedel. Det är landningsbanan, terminalbyggnaden och verksamheten därikring. De som vill komma åt marken på Bromma blir i mycket hög grad tillgodosedda.
Herr talman! Kent Carlsson har i interpellationen vissa synpunkter på Stockholms stadsfullmäktiges majoritetsförhållanden. Dem tycker jag i och för sig att han skall ta upp i rätt forum, nämligen i Stadshuset. Såvitt är känt gäller enkel majoritet för de beslut som vid två tidigare tillfällen har fattats i Stockholms stad för att begära förhandlingar om ett nytt markavtal. I interpellationen finns ett antal påståenden som jag inte har tid att gå in på just nu men som i sig är värda en kommentar. Kent Carlsson hävdar att en flygplats av detta slag skall bära sina egna kostnader. Det är ett mycket intressant uttalande. Det är över huvud taget bara 5 av Luftfartsverkets Bromma är därvidlag i gott sällskap. Inte vill väl Kent Carlsson lägga ner de övriga 18 också, med den logiken? Givetvis måste flygplatserna ses som ett system. Totalt sett betalar flyget sina egna kostnader. Inga skattepengar pumpas in i detta trafikslag, till skillnad från flera andra. Jag kan inte låta bli att kommentera påståendet att det skulle finnas en kö av operatörer. Det finns för närvarande ingen kö av operatörer som vill öka trafiken på Bromma. Efter det att Golden Air har gått i konkurs och Skyways har överfört delar av trafiken till Arlanda finns ingen kö. Kent Carlsson nämner beloppet 200 miljoner när det gäller nyinvesteringar. Det hänger naturligtvis intimt samman med de diskussioner som förs om ett eventuellt nytt huvudmannaskap för flygplatsen. De diskussionerna har initierats av Stockholms handelskammare, som fortfarande har intresse av att gå in som delägare i Bromma flygplats. En sådan sak blir givetvis beroende av vilka ekonomiska förutsättningar som koncessionsvillkoren och markavtalet kommer att ge. Frågan om Stockholms skattebetalare skall subventionera fri markupplåtelse för Bromma bör ställas i Stadshuset. Jag tror att de flesta kommuner i landet strävar efter att få upplåta mark till en flygplats. Det är någonting som anses viktigt i de flesta kommuner i vårt avlånga land. I slutändan är detta en kommunal fråga, om man skall upplåta mark för flygtrafik. Vi har nämligen kommunal självstyrelse i den delen. Herr talman! Slutligen kan jag konstatera att Luftfartsverket nu bedömer att ett markavtal skall kunna vara framförhandlat redan till sommaren. Man har slutsammanträde i juni. Vi räknar med att detta kommer på regeringens bord i september. Vi skall då bereda ärendet och sannolikt kunna fatta beslut någon gång under hösten.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte får något svar på frågan som jag ställde i min interpellation om vad Malmö Aviations konkurs innebär för Brommas ekonomi. De uppgifter jag har tyder på att den kommer att leda till att flygplatsen går med förlust. I mitt tidigare inlägg sade jag att jag tycker att det är orimligt att en flyplats i Stockhom skall ta emot bidrag från andra flygplatser. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara nödvändigt med subventioner för att upprätthålla flygtrafik i delar av landet som inte har exempelvis samma befolkningstäthet. Det finns en mängd begränsningar som gör att Bromma kommer att ha svårt att få lönsamhet, om man vill klara stora investeringar för att göra flygplatsen bra. Statsrådet Odell har varit med och beslutat om begränsningar när det gäller utlandstrafiken. Markavtalet, som jag inte vet hur det kommer att se ut, kommer med största sannolikhet att innehålla någon form av avgift för att få använda marken. Det fördyrar för Bromma. I dag verkar man gratis där, vad jag har förstått. Vidare kan miljökraven också innebära begränsningar. Inte minst kan kommunen ställa krav. Jag har förstått att den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus har ställt krav på att det inte får finnas så mycket flygrörelse. Sammantaget innebär detta att Brommas framtid med dessa förutsättningar är mycket osäker ur ekonomisk synpunkt. Jag ställer återigen bl.a. min tredje fråga. Hur mycket pengar måste Luftfartsverket bidra med på grund av denna konkurs? Är det rimligt att Bromma blir en tärande del i det nationella flygplatssystemet? Jag kan tolka en viss skillnad i synsättet inom den borgerliga majoriteten, dvs. mellan Rolf Clarkson och statsrådet Odell. Jag kan från Mats Odells sida spåra en viss återhållsamhet när det gäller frågan om flygtrafiken. Däremot verkar Rolf Clarkson vilja utöka den kraftigt. Det är ju en skillnad mellan Stockholm och London. Befolkningen är något större i London. Dessutom har den Cityflygplatsen placerats bland en stor mängd kontor, vilket inte är fallet med Bromma. Där har under de senaste 10 åren bebyggelsen krupit närmre flygplatsen. Här finns två olika intressen, dvs. miljöintresset och de boendes behov av lugn och ro. Jämförelsen är inte helt riktig. Arlanda har kapacitet och kommer att få utökad kapacitet, precis som statsrådet sade.
Herr talman! Det är ju statsrådets uppgift att svara på de frågor som Kent Carlsson ställer. Jag skall i stället bara kommentera den inställning som Kent Efter avregleringen av inrikesflyget i Sverige kunde vi observera att priserna på de linjer där konkurrens uppstod sjönk kraftigt, t.ex. 20--25 %. Sänkningen av priset kan delas upp i 200 kr per biljett. 5 miljoner biljetter säljs i Sverige. Tack vare Brommas existens för inrikesflyget har de svenska resenärerna, både de privata och portföljbärarna, sparat 1 miljard kronor om året. Det är fråga om en stor nationalekonomisk besparing. Bromma är inte alls någon direktörsflygplats. Bromma är i dag framför allt en flygplats för reguljärflyget -- som är omistlig. Jag upprepar kapacitetstalen. Med en utbyggd tredje bana har 80 rörelser, och Bromma har en kapacitet av 20 rörelser. Vi kommer upp i totalt 100 rörelser. I dag har Arlanda en kapacitet av 60, och Bromma har fortfarande 20. Under högkonjunkturstider -- de kommer naturligtvis -- kommer det att bli mycket besvärligt att ge konkurrensutrymme på Arlanda flygplats. Därför måste Bromma finnas kvar. Vidare har vi frågan om ekonomin för Bromma, Kent Carlsson. Om staden och staten sluter ett avtal, helst på 25 år, kommer Bromma att utvecklas till en vinstmaskin. Då kommer investerarna inte att tveka. Bromma var en gång en av vinstflygplatserna, och den kommer, om den får vara kvar, att bli det även i framtiden.
Herr talman! Jag konstaterar att Kent Carlsson visar en rörande och uthållig omsorg om Brommas ekonomi, inte minst i relation till Malmö Aviations konkurs. Jag kan inte, herr talman, se resultatet på Bromma så isolerat som Kent Carlsson vill göra. Jag har redogjort för bakgrunden, nämligen att våra flygplatser utgör ett system. Vi måste alltså betrakta dem i detta system. Men okej! Låt oss titta på Malmö Aviations konkurs. Luftfartsverket har en fordran. Givetvis har denna fodran genererats vid Bromma. Men, Kent Carlsson, den har också genererats vid Sturups och Landvetters flygplatser, dvs. dit flygningarna har gått. Just de flygplatserna råkar vara bland de fem flygplatser som faktiskt går med vinst. För att använda sig av Kent Carlssons logik är det alltså passagerarna vid Sturups och Landvetters flygplatser som har subventionerat Bromma snarare än passagerarna på Arlanda. Herr talman! Jag tycker inte att den här typen av resonemang passar i en trafikpolitisk helhetsbild, som skall utgå från att hela landet skall fungera. Det här handlar litet grand om solidaritet, Kent
Herr talman! Jag tolkar statsrådets ord så att det är fråga om en solidaritet mellan storstäder. Malmö och Göteborg skall ju betala för Bromma flygplats i Stockholm. Jag trodde att solidaritet i denna kammare, och även i den regering som har att verkställa de beslut vi fattar, skulle se till att en del av slantarna från Sturup, Landvetter och Arlanda går till de små flygplatserna ute i landet som har svårt att skapa ekonomisk bärighet. Jag kan överlämna en del tidningsklipp och annat till statsrådet där det framgår vad Luftfartsverkets totala fordran är. Det finns ett exempel ur Svenska Dagbladet. Jag kan lämna över en interntidning från Bromma. Där spådde man, innan Malmö Aviation gick i konkurs, att det skulle bli ett överskott på 10 miljoner kronor. Jag blir litet förvånad när statsrådet säger att det inte går att få fram uppgifter. Om jag vore statsråd skulle jag kalla till mig Luftfartsverkets chef och fråga hur bokföringssystemet är uppbyggt. Det måste ju finnas en koppling till flygplatserna, för att därigenom kunna se vad varje flygplats orsakar för förlust eller vinst. Därmed kan den utjämning göras som Luftfartsverket står för. Jag tror att det finns en intern bokföring. Åtminstone att döma av interntidningen på Bromma flygplats håller man där reda på sina inkomster och utgifter. Min poäng med den fråga jag har ställt, och där jag betonar ekonomin, är att jag tycker att en flygplats i Stockholm skall klara sina egna kostnader och inte vara en belastning för Luleå, Kiruna och andra flygplatser i landet. Man måste se långsiktigt på Bromma flygplats, ställt i skenet av de begränsningar som finns med att ha en flygplats som ligger i ett bostadsområde. Kommunen kan ju ställa krav på att äntligen få ta betalt för det markområde som kommunen upplåter. Det krävs också stora investeringar för att få flygplatsen att komma i tip-top skick. Med dessa begränsningar blir Brommas ekonomi mycket svag och kommer antagligen redan i år att få ett tillskott ur Luftfartsverkets system. Jag tycker inte att detta är rimligt med tanke på att det är en storstadsflygplats. Vidare står ord mot ord. Statsrådet säger att en tredje bana ger tillräcklig kapacitet och att reguljärflyget kan klaras från Arlanda. Rolf Clarkson har en annan uppfattning. Jag vet inte vems uppfattning det är som stämmer. Men statsråd skall väl fara med sanning, och jag hoppas att det är hans uppgift som stämmer.
Herr talman! När jag talar om kapacitetsutnyttjande på Arlanda håller jag mig till s.k. peak hours. Det jag säger har inte med den totala kapaciteten att göra. I fråga om konkurrens är det de s.k. peak hours som är intressanta och då är det möjligt att skapa konkurrens. Det är ingen mening att försöka sälja tider då folk inte vill eller tycker det är för obekvämt att resa. Det måste vara känt för Kent Carlsson att Bromma inte är något som staden har skänkt eller avhänt sig till staten. Staten har faktiskt givit staden rätt att disponera ett annat område.
Herr talman! När jag talar om solidaritet, handlar det om det resultatutjämningssystem som finns inom den svenska luftfarten. Det är betydande belopp som fördelas framför allt från Arlanda flygplats. Ungefär 70 % av vinsterna genereras därifrån. Det är inte så, Kent Carlsson, att vi inte håller reda på hur stora förlusterna är. Men det finns inte någon anledning att här mycket detaljerat studera en konkurs som ännu inte är avslutad. Det här blir ännu mer poänglöst när jag erfar att Kent Carlsson själv har uppgifterna och mer eller mindre vill kontrollera om jag tänker lägga fram samma uppgifter i kammaren. Det är just de mindre flygplatserna i landet, Kent Carlsson, som skulle drabbas -- som Rolf Clarkson mycket riktigt påpekar -- om Bromma skulle stängas i dag för den typen av reguljärflyg.

Herr talman! Jerzy Einhorn har frågat mig om jag överväger att genom utformning av läroplanen säkra att undervisning om Holocaust kommer att meddelas i skolan, helst redan i sjätte klassen. Förra året fick jag en liknande fråga från Håkan Holmberg. Jag betonade då kraftigt att det är en självklarhet att skolan skall ge våra elever korrekt information om nazismen och den nazistiska utrotningen av judar under andra världskriget. Ingen får tillåtas att glömma att judeutrotningen har ägt rum. Jag vill också med kraft understryka vikten av att skolan ger de unga en sådan fostran och sådana kunskaper att de vaccineras mot propaganda och desinformation. Regeringen kommer inom kort att till riksdagen överlämna en proposition om ny läroplan för grundskolan. Jag skall inte nu föregripa presentationen av propositionen. Däremot vill jag gärna något beröra den värdegrund som skolans verksamhet skall utgå från. I skollagen föreskrivs att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Skolans verksamhet skall bygga på den värdegrund som har en djup förankring i vår kultur och djupa rötter i vår historiska utveckling, såsom respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, omsorgen om den som har det svårt och det personliga ansvaret. Dessa värden är dock inte en gång för alla givna. De måste ständigt förstås, förankras, förklaras, försvaras och utvecklas. Till stor del skall detta givetvis ske med skolans hjälp. Men även samhället utanför skolan, organisationer, media, författare m.fl. måste bidra med upprepad och korrekt information. Allsidighet och saklighet skall prägla skolans undervisning. Detta innebär dock inte att undervisningen skall vara värdemässigt neutral. Jag har redan tidigare sagt det här i riksdagen men det förtjänar att upprepas. Skolan skall vara saklig men inte hållningslös, framför allt inte om det vi vet är ett faktum -- förintelsen och nazismens ohyggliga brott. Respekten för alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande, utgör de den etiska grunden för skolans arbete. Självklart måste dessa värden komma till starkt uttryck i läroplanen. Det är främst genom undervisningen i ämnen som skolans övergripande mål nås. Kursplanernas roll blir delvis en annan vid en mål och resultatstyrning än i det tidigare detaljreglerade styrsystemet. I kursplanerna skall anges de centrala begrepp, den kunskap, förståelse och färdighet som eleverna skall uppnå i ett visst ämne och därvid skapa förutsättningar för nationell likvärdighet. Kursplanerna skall innehålla de mål undervisningen i ämnet skall sträva mot och uppnå. De kommer däremot inte att bli lika detaljerade till sitt innehåll som tidigare kursplaner. Men de måste dock vara tydliga, så att förankringen i skolans övergripande mål och värdegrund klart kommer till uttryck och eleverna ges de kunskaper detta kräver. I det sammanhanget är det historiska perspektivet och dess betydelse för kunskap om och förståelse av vår tid mycket viktigt. Regeringen kommer att arbeta med kursplanerna under hösten. Låt mig avslutningsvis påpeka vikten av att lärarna ges den utbildning och den fortbildning som behövs för att förebygga och motverka spridning av fördomar och antidemokratiska idéer. Inte minst de flygblad interpellanten nämner är så utformade att de kräver konkreta besked och tydlighet i undervisningen för att effektivt bemötas.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Jag vill också tacka för vänligheten att tillställa mig det i förväg. Jag delar grundinställningen vad gäller detaljeringsgraden i skolplanen. Jag uppskattar samtidigt den tydliga markering som skolministern här gjorde. Inledningsvis vill jag säga några ord om flygbladen. Jag har försökt följa vad som händer med dem. Bakgrunden är att, för att de idéer som låg till grund för nazismen skall kunna bli rumsrena igen, måste nazisternas förbrytelser, inte minst massmord på judar och på andra folk, förnekas eller förringas. Därför har revisionismen i dag fått en så central plats i all form av nynazistisk propaganda, även i Som skolministern nämnde delas det ut nazistiska och antisemitiska flygblad i svenska skolor. En liten grupp med mycket begränsade resurser försökte följa omfattningen av detta under en enda vecka i april. Under den veckan delades ut en fyrsidig pamflett till eleverna i 15 skolor bara i Stockholm. Man vet inte i hur många ytterligare skolor det har delats ut tidigare och delas ut i dag i Stockholm och i andra städer. Jag har tagit del av pamfletten, och jag vet att skolministern också har gjort det. I pamfletten hävdas att förintelsepropragandan har tillkommit för att gagna kommunisterna och andra som bekämpade nazismen under kriget. Det hävdas att man inte skall tro på de brott som tillskrivs Hitler och nazismen. Man skall inte tro på vad som framkom vid Nürnbergrättegången. Det som fastslogs vid rättegången baserades på bekännelser som framtvingats av nazistiska officerare under utpressning och tortyr från judiska förhörsledare. De människolik som framvisades vid befrielsen av koncentrationslägren var offer för epidemier som hade tillkommit genom de allierades flygbombningar. Likhögar med tyska kvinnor och barn presenterades som mördade judar. I koncentrationsläger internerades endast de judar som utgjorde en säkerhetsrisk -- bl.a. jag själv. Jag var då 14 år. Man hävdar att vi utgjorde en säkerhetsrisk sedan en judisk kongress, som jag aldrig har hört talas om tidigare, förklarat krig mot Tyskland. Det hävdas vidare att judar dog i koncentrationslägren till följd av umbäranden och sjukdomar när försörjningslinjerna till koncentrationslägren bröt samman på grund av de allierades massbombningar. Det har i Nazityskland aldrig förekommit några gaskamrar för massavlivning av människor. Giftgasen Cyklon B användes i koncentrationslägren för att bekämpa tyfusepidemier. Intresserade skolelever och lärare kunde anmäla sig genom att ringa 08-649 83 16 eller genom att skriva till Box 316, 101 24 Stockholm för att få mer information eller för att delta i en studiecirkel. Detta är Radio Islams telefonnummer och adress. En grupp judar, som räddades under kriget, översände ett exemplar av flygbladet till Utbildningsdepartementet. På detta svarade skolministern i en skirvelse av den 15 april 1993. Jag kan tala om att det svaret uppskattades mycket. Det var tydligt. I den skrivelsen delade skolministern oron över uttryck av nazism i det svenska samhället och framhöll mot den bakgrunden skolans ansvar och roll. Herr talman! Lärare och rektorer i skolorna står faktiskt handfallna i en sådan här situation. Jag har talat med flera lärare och rektorer, senast på Södra latin. När de försöker hindra spridningen av sådana flygblad och publikationer åberopas tryckfrihetsoch yttrandefrihetslagar. De har svårt att hantera situationen. Det är angeläget att barn i Stockholm under den period då attityder och värderingar formas får skydd för att kunna stå emot den växande nynazistiska propagandan. Jag vill fråga om Utbildningsdepartementet eller skolministern avser att vidta konkreta åtgärder med anledning av dessa händelser och i så fall vilka.

Herr talman! I likhet med Jerzy Einhorn har jag vid ett tidigare tillfälle uppmärksammat den propaganda av nynazistisk karaktär som numera sedan en tid mycket systematiskt sprids med adress till skolor och även universitet i Sverige. Häromveckan vet jag att minst 15 gymnasieskolor i Stockholmsområdet hade utsatts för den här omtalade flygbladsutdelningen. Sannolikt har det blivit fler sedan dess. Jag har varit ute på en resa och inte noterat de senaste rapporterna, men jag fruktar att antalet stiger hela tiden. Reaktionen i allmänhet har varit mycket klar på skolorna, men det har också förekommit tvekan och uttryck för desorientering i den här situationen. Det har förekommit frågeställningar av typen om man möjligen är tvungen att hjälpa till att sprida denna nazistpropaganda, i ett slags omtanke om yttrandefrihet och tryckfrihet som bygger på missförstånd. Sedan spridningen av flygblad inleddes i Stockholm har samtliga studentbostadsområden i Uppsala utsatts för identiska flygblad. Sannolikt planeras nu eller pågår spridning till gymnasieskolorna i Uppsala med omnejd. Om man skall gå efter vad som sägs, vilket man inte alltid skall göra, från personerna bakom detta -- personer som sedan tidigare är ökända för verksamheten med Radio Islam -- avser man att försöka täcka in samtliga gymnasieskolor och förmodligen även universitet i landet. Jag tror inte riktigt att de kommer att gå i land med detta, men det är den uppenbara målsättningen. Vi måste ha klart för oss att det är fråga om en form av nazistisk propaganda som tidigare har varit okänd i vårt land. Den propaganda som då och då under tidigare decennier har spritts, bl.a. på gymnasier i Stockholm och på andra håll, har varit ganska lätt att genomskåda även för ungdomar som kanske inte har hunnit så långt i historieundervisningen. Propagandan har varit grovt och taffligt utformad, tryckt på uselt papper och med fullt av stavfel. Detta har tidgare varit en sammanfattande beskrivning av den här propagandans karaktär. Den har betraktats som kuriosa i en demokrati. Nu har vi en helt annan situation. Det är inte nog med att det har bedrivits radiopropaganda i Sverige -- den grövsta radiopropagandan i Europa i den här andan -- i fem år innan man till sist upphörde efter upprepade domar i tingsrätt och hovrätt. Man har också uppenbarligen betydande ekonomiska resurser för den här propagandan, vilket icke har varit fallet med de tidigare exempel som vi har sett i vårt land. Det är kanske värt att nämna att personerna bakom propagandan, i synnerhet herr Rami på Radio Islam, på något sätt har fått finansiering till omfattande resor inom Europa, till USA och till Mellanöstern, i första hand Iran. Det antyder naturligtvis att man har ekonomiska möjligheter att fortsätta att bedriva den här propagandan på samma sätt framöver. Det finns också, vilket är väl känt och dokumenterat, ett omfattande organisatoriskt nätverk. Det är delvis maskerat -- man har lärt sig litet grand -- som historieforskning. Man trycker i princip samma nazistpropaganda som började spridas redan i krigets slutskede för att sopa igen spåren. Man har en sådan uppläggning att den okunniga och oförberedda läsaren skall tro att det handlar om ett slags historisk diskussion. Det är snygga publikationer, fint papper, fotnoter, osv., så att det skall ge intryck av att vara seriöst. Det organisatoriska nätverket är tämligen omfattande. Jag tror att man nu måste inse att Sverige, av de här kretsarna, tycks vara ett av de länder som har utvalts som mål för den här propagandan. Jag tror att det beror mycket på den svaga offentliga reaktionen under många år mot Radio Islam. Jag tror också att det beror på den begränsade erfarenheten i Sverige av nazismens verklighet. Vi var ju inte med i kriget. Det finns i Sverige långt ifrån så många personer som i resten av Europa som själva med sin egen trovärdighet kan vittna om vad som verkligen skedde. Jerzy Einhorn är en av dem och det finns flera. Ett tecken på att Sverige förefaller ha valts av dessa grupperingar är att den mest framträdande av de internationella propagandister som verkar i den här andan, den franske historieförfalskaren Faurisson, nu i helgen har besökt Sverige för tredje gången på drygt ett år. Alltjämt ansåg inte polisen att utlänningslagen ger den möjlighet, som jag faktiskt tycker borde finnas såsom lagen är formulerad, att avvisa denna uppenbart brottsliga person vid gränsen. Det är en person som har dömts i Frankrike upprepade gånger för brott som också är brott i Sverige. Jag skulle därför vilja tillägga -- jag ser att kulturministern har kommit in i kammaren -- att vid årsskiftet avviserades en ganska snabb översyn av utlänningslagen för att klargöra för polisen att det faktiskt finns möjlighet att avvisa den här typen av kriminella personer vid gränsen. Jag efterlyser ett snabbt resultat av denna översyn så att det kommer att dras en klar gräns inom en förhoppningsvis ganska snar framtid, så att Sverige slipper bli en scen för propaganda som vi utgår från att alla andra länder i Europa gör sitt bästa för att förhindra.
Herr talman! Debatten glider litet grand. Den ursprungliga frågan vi har att behandla gällde om jag var villig att se till att vi i läroplaner och på annat sätt skulle försäkra oss emot okunskap när det gäller bl.a. judeutrotningen. Jag har uppfattat att vi är tämligen överens om ambitionerna och att vi har en gemensam grundinställning. Jag tycker dock att man kan ägna flygbladsutdelningen ett visst intresse. Jag vill först påpeka att det faktiskt inte bara är judiska församlingen som har hört av sig till Utbildningsdepartementet utan också enskilda elever, lärare och andra. Det visar att det finns en viss vaksamhet, vilket gläder mig som minister. Jag har också mött den här känslan av handfallenhet och att lärare finner att det är svårt att möta den här typen av propaganda. Man kan då fråga sig vilka konkreta åtgärder en minister skall vidta. Vi har ju valt en mycket decentraliserad form av styrning av skolan. Jag kommer att försäkra mig om att Skolverkets fältorganisation är informerad om den här typen av flygbladsutdelningar och om den debatt som vi har fört här i riskdagen i dag, så att man på lämpligt sätt kan se till att skolor och andra får det stöd och den information som kan behövas för att man skall kunna hantera detta där det dyker upp. Det är väldigt viktigt att det sker direkt. Jag tror också att det här är en fråga som vi måste följa framdeles, eftersom den dyker upp nu och då. Vi har från regeringens sida anslagit medel för olika informationsinsatser när det gäller främlingsfientlighet och rasism. Skolverket har bl.a. fått del av resurserna. Man måste också se till att man stöder olika, ofta lokalt initierade, projekt. Det blir ofta aktuellt när den här typen av aktiviteter dyker upp. Låt mig avslutningsvis säga att Håkan Holmberg naturligtvis har rätt i att vår erfarenhet i Sverige av nazismen inte är så direkt som i många andra länder. Men svenskarna är faktiskt tämligen läskunniga. Jag tror att en av de viktigaste insatser som man kan göra för att ge unga människor kunskaper om förföljelser, fördomar och sådant som har skett i vår historia är att se till att barn och ungdomar läser mer skönlitteratur. Man kan läsa böcker om hur människor under andra världskriget led av förföljelse och nazismens härjningar. Det är ett utomordentligt sätt för att också förstå varför vi har en skyldighet att värna mänskliga fri och rättigheter och demokratin också i dag.

Herr talman! När det gäller läroplane och kursplanearbetet tycker jag att jag har varit någorlunda tydlig. Men jag vill naturligtvis inte avslöja detaljerna i dag. Som påpekats finns det en bred politisk enighet här i riksdagen om vår inställning till de brott som har begåtts i historisk tid och till brott som i viss utsträckning begås även i dag. Det bäddar naturligtvis för att det skall gå att göra bra saker med hjälp av bl.a. läroplaner. Vidare framgår det av Läroplanskommitténs skrivningar att den här typen av frågor är viktiga. Man säger t.ex.: Inte minst i den moderna historien måste också de mörka och destruktiva sidorna lyftas fram i undervisningen. Människans möjligheter att påverka ett historiskt förlopp och därmed ta ansvar för vad som sker gör att historien måste studeras även ur ett etiskt perspektiv. Jag tycker att det är viktigt att framhålla detta. Det finns alltså med, även om det inte uttrycks så konkret. Det är ganska lätt att hitta konkreta frågor i det sammanhanget. Vidare återkommer jag gärna till att det är väsentligt att fundera över detta när det gäller ett ämme som svenska och en del andra saker som skolan skall syssla med. Det handlar om kunskaper när det gäller att hantera medier. Det handlar om vikten av en ordentlig källkritisk granskning osv. Det finns således flera infallsvinklar i fråga om det problem som vi i dag har diskuterat. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag återkommer till behovet av lärarfortbildning, något som jag ändå tycker är ett bekymmer. Att möta det som Håkan Holmberg uppfattar som en ny form eller en ny typ av propaganda är inte alltid så enkelt för en lärare som kanske inte har mött något sådant tidigare. Vi vet att eleverna kräver besked direkt. Men vi kan inte enbart begära att skolan skall kunna klara av de här frågorna. Jag tycker att man som politiker, människa, medborgare eller vad man nu vill vara också måste ställa kravet på organisationer, medier, författare osv. att de tillsammans skall bidra till att sanning och rätt lyfts fram. Det är viktigt inte minst när vi skall försvara de demokratiska värdena och fostra en ung generation.
Herr talman! Fru skolminister, jag uppskattar mycket den goda vilja som skolministern så tydligt och på ett övertygande sätt uttryckt här. Jag hoppas att det kan leda till att den chans vi nu har när det gäller nya läroplaner skall utnyttjas av regeringen. En sådan chans återkommer inte så ofta. Dessutom hoppas jag att man skall våga vara litet mera konkret än vad Läroplanskommittén har varit i sin skrivning. Skolministern återgav nyss en del av den skrivningen. Det är självklart att skolan inte ensam kan ta ansvar för detta. Men just nu är det i skolan som demokratiska värden angrips på detta sätt. Det är också i skolan som våra värderingar och attityder formas. Herr talman! Tillåt mig att för ett litet ögonblick här i kammaren vara litet personlig. Vi är ett tiotal människor som lever i Sverige i dag och som har varit med om Förintelsen. Vi har sett hur det hela har hänt. Vi är alla kring 70 år, och vi är rädda. Vi är inte rädda för vad som kan hända oss -- vi har ju levt så länge. Men vi är rädda för vad som i framtiden kan hända judar eller något annat folk. Flera av oss ägnar faktiskt all fritid åt att resa runt till skolor för att berätta om Förintelsen. Bara under vårterminerna 1992 och 1993 besöktes, som skolministern vet, mer än 500 skolor i Sverige av personer som överlevde Förintelsen. Men om tio år, när nya läroplaner skall göras, är vi borta eller också är vi för gamla för att orka berätta och bekräfta vad som har hänt eller agera på annat sätt som jag här i kammaren. Jag tycker att det är angeläget att vår regering agerar nu, att den agerar kraftfullt och att den med djup övertygelse talar om att detta är viktigt. Det gäller också att agera med tydlighet i läroplanerna. Att inte glömma det som har hänt är det bästa försvaret. Det är det bästa sättet att motverka att det som hänt upprepas för oss judar eller någon annan folkgrupp. Jag vill uppriktigt tacka skolministern för de klara ställningstaganden som gjorts här i kammaren i dag. Vidare hoppas jag att Utbildningsdepartementet skall finna former för ett förverkligande av det som jag här talat om bl.a. i arbetet i samband med kommande läroplaner. Jag kan faktiskt inte se någon säkrare eller lämpligare form för en regerings agerande i ett demokratiskt land för att skydda våra ungdomar från denna nynazistiska, ganska otäcka propaganda. Tack!